Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min interpellation. Innebörden av det svar industriministern lämnat på min fråga om hur regeringen tänker angripa strukturproblemen i den svenska stålindustrin är i huvudsak att han väntar på ett samlat underlag för att kunna bedöma den framtida utvecklingen. Och han vill inte föregripa det pågående utredningsarbetet genom att nu uttala sig om denna framtida utveckling och om de åtgärder som kan bli aktuella. Det är ju ett beprövat grepp herr Åsling därmed tar på en besvärlig fråga. Felet med det är bara att jag inte begärt några sådana uttalanden från herr Åslings sida. Vad jag efterlyste i min interpellation var besked om viljeinriktningen i tegeringens arbete med stålindustrins strukturpro 67 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom blem: om man var beredd att göra upp en plan för den strukturella utvecklingen inom stålindustrin, att med andra ord ingripa och söka styra den nödvändiga omvandlingen. Har regeringen inte den viljan, betyder det att strukturomvandlingen kommer att styras av företagen och deras olika ägargrupper utifrån deras privatekonomiska intressen och bedömningar. Jag hade flera skäl att begära en sådan principiell viljeyttring från den borgerliga regeringen. Det första skälet var att stålindustrin enligt min mening har visat sin oförmåga att själv åstadkomma den nödvändiga förnyelsen och utvecklingen. Sedan många år har investeringarna varit otillräckliga för att den svenska industrin skulle kunna följa med i den snabba utveckling som ägt rum utomlands på järnhanteringens område. Inte heller har man, trots upprepade försök, kunnat etablera det samarbete för strukturanpassning som hade varit nödvändigt. Följden har blivit att svensk stålindustri stagnerat och möter växande svårigheter att klara utlandskonkurrensen, som också industriministern framhåller. Men orsaken är alltså inte bara den som herr Åsling pekar på, dvs. den internationella konjunkturnedgången. Bakom ligger också många års försummelser att i tid och under gynnsammare konjunkturer på stålmarknaden genomföra investeringar och strukturella förändringar. Nu tvingas företagen av en vikande efterfrågan och försämrad lönsamhet att nästan i panikens tecken genomföra den förvandling och förnyelse av svensk stålindustri, som man tidigare försummat. Som jag ser det är åtminstone två allvarliga risker förenade med detta. För det första har nu flera stora stålföretag försatt sig i den situationen, att man starkt måste ifrågasätta om de har finansiella resurser att göra de nyinvesteringar och satsa de pengar i övrigt som krävs. Strukturomvandlingen får inte bara bli nedläggningar och en allmän nedskärning av stålindustrin. En förnyelse och en modernisering, i vissa fall också utbyggnad, är nödvändig för att vi skall få behålla en livskraftig industri av tillräcklig omfattning. Och för detta krävs rejäla kapitalinsatser. För det andra finns risken att strukturförändringarna, om de helt styrs av företagen, alltför mycket bestäms av det aktuella konjunkturläget och av kortsiktiga vinstintressen. I en konjunkturnedgång är det lätt hänt att pessimismen sprider sig och färgar också de långsiktiga bedömningarna. Det kan innebära att vi förlorar produktionsenheter och projekt som på sikt skulle ha gett landet både sysselsättning och lönsam produktion. Den enda instans som har kraft nog att motstå de kortsiktiga vinstintressena, som kan tvinga fram ett mera långsiktigt tänkande och som kan ställa nödvändigt investeringskapital till förfogande är samhället. Det är därför som vi vill ha en plan för en strukturomvandling av stålindustrin under samhällets ledning och direkta medverkan. Det andra skälet till att jag ville veta regeringen Fälldins principiella inställning är att förändringarna inom stålindustrin inletts på ett sätt som skapat oro inför framtiden. Nr 43 Jag syftar på affären mellan Stora Kopparberg och Uddeholm, som Fredagen den skall leda till nedläggning av specialstålverket i Vikmanshyttan och en 10 december 1976 betydande reduktion av verksamheten vid bruket i Söderfors. Den affären —— presenterades utan förvarning som ett fullbordat faktum. Man gav inte Om åtgärder för att de anställda någon möjlighet till insyn och inflytande. Man hade grovt säkra sysselsättvilselett den berörda kommunen genom att bara några månader tidigare ningen inom tala om utbyggnad och behov av ytterligare arbetskraft. Man tillät ingen — järn och stålinduprövning av alternativa lösningar. strin, m.m. Det är utifrån sådana erfarenheter som vi kräver att strukturförändringar sker i socialt acceptabla former, med trygghet och inflytande för de anställda och efter en samlad samhällsekonomisk och regionalpolitisk bedömning. Mitt tredje skäl var att de fackliga organisationer, som företräder de anställda inom stålindustrin, i en gemensam skrivelse krävt att strukturförändringarna sker efter en samlad plan, i samråd med de anställda och i den takt som nya arbetstillfällen kan skapas för människorna på de berörda orterna. Uppfattningen att statens aktiva medverkan är nödvändig har sedermera framförts också från industrins sida. I en intervju i Veckans Affärer den 4 november säger Grängeschefen Johan Åkerman att det är svårt att åstadkomma en livskraftig och expansiv svensk stålindustri utan att staten aktivt medverkar. Han framhåller vidare: ”Utan en övergripande samordning med statens hjälp är det risk att fler jobb och verk slås ut än som annars skulle varit nödvändigt.” Vad har då industriministern att säga om regeringen Fälldins inställning till de här frågorna, nu sedan han haft dryga två månader på sig att fundera över dem? Han hänvisar som sagt till alla sina utredningar. Men såvitt jag vet har ingen av dessa utredningar fått några direktiv eller andra anvisningar, där regeringen ger uttryck för sin vilja att fullfölja det arbete på en plan för stålindustrins strukturomvandling, som inleddes av den socialdemokratiska regeringen. De olika expertutredningarna skall visserligen enligt herr Åsling bedöma vilka statliga åtgärder som kan anses vara påkallade. Men någon antydan om efter vilken politisk viljeinriktning experterna skall arbeta, vilka mål åtgärderna skall syfta till, ges inte. I stället döljer herr Åsling sin allmänna obeslutsamhet bakom en rad uttalanden, som jag med en välvillig formulering vill kalla luddiga. Han säger i interpellationssvaret att ”de strukturförändringar som kan komma att krävas måste samordnas mellan företagen”. Men vem skall sköta denna samordning, herr Åsling? Det är ju den helt avgörande frågan. Om ni menar att samordningen skall skötas av företagen, borde ni vid det här laget ha upptäckt att den samordningen klarar inte de privata kapitalintressena. I varje fall vet vi redan att den inte kommer att ske så, att strukturförändringarna genomförs på ett socialt acceptabelt sätt. Om å andra sidan samordning ”mellan företagen” betyder att den skall 69 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom skötas av någon annan, vem är det då som avses? Staten, Jernkontoret, herr Åsling själv, eller vem är det som skall ta ansvaret? Sedan förklarar herr Åsling att strukturförändringarna skall ske så, att negativa sysselsättningsmässiga och regionala konsekvenser ”så långt möjligt begränsas”. Jag måste säga att detta är en både oklar och oroande låg målsättning för samhällets sysselsättnings och lokaliseringspolitik. Den ligger inte bara långt under vad de anställda i det här läget kräver av samhället. Den avviker också kraftigt från vad herr Åsling och hans parti i åratal förespeglat svenska folket skulle bli resultatet av centerns närings och regionalpolitik. Så sent som under valrörelsen var det alls inte fråga om att ”så långt möjligt begränsa” konsekvenserna av näringslivets strukturomvandling. Då var varje sådan konsekvens utesluten, herr Åsling, om centern kom till makten. Då lovades ökad sysselsättning på de mindre orterna och fler företag ut till regionerna. Att herr Åsling nu får tugga och svälja ner sina vallöften kan möjligen vara en nyttig diet för honom. Men hos människorna ute på de många orter, som berörs av stålkrisen, måste hans besked här i dag utlösa både oro och besvikelse. Oron minskas inte av att herr Åsling upprepar den fras, som blivit hans och den borgerliga regeringens refräng, nämligen att ansvaret för sysselsättningen i första hand faller på företagen. Det må vara riktigt att företagen har ett sådant ansvar. Men det helt avgörande är ju — hur skall ni få företagen att leva upp till ett sådant ansvar? För att göra frågan mera konkret vill jag ställa den på följande sätt till herr Åsling: Ni har tillsatt en arbetsgrupp som skall skaffa nya jobb i stället för de 440 som försvinner när Stora Kopparberg lägger ner stålverket i Vikmanshyttan. Min fråga är då: Vilka maktmedel eller andra resurser har regeringen gett den här arbetsgruppen, så att den kan förmå Stora Kopparberg att skaffa fram 440 nya arbetstillfällen i Vikmanshyttan? Och om arbetsgruppen skulle finna att dessa nya arbetstillfällen inte kan tas fram, vilka åtgärder tänker då regeringen vidta mot Stora Kopparberg så att företaget tar det ansvar för sysselsättningen som ni påstår att ni kräver av företagen? Hittills har arbetsgruppen hittat ett projekt som åtminstone under en tid skulle klara sysselsättningen för 50 människor. Herr Åsling säger nu att Stora Kopparberg ”förklarat sig villigt” att dessutom till Vikmanshyttan förlägga en mekanisk verkstad som beräknas ge ungefär 150 sysselsättningstillfällen. Jag är pinsamt överraskad över att ett statsråd lämnar riksdagen en så förgylld och bristfällig upplysning. Herr Åsling kan ju inte vara okunnig om att denna mekaniska verkstad skulle uppstå genom att produktion och sysselsättning flyttas till Vikmanshyttan från ett antal småföretag i andra delar av landet. I Borlänge-Falunregionen skulle sju mindre verkstäder förlora 40 96 av sin produktionsbeläggning och inom Kopparbergs län i övrigt skulle 28 verkstäder förlora produktion motsvarande sysselsättningen för 80 man. Herr Åsling måste också känna till att de här planerna mött kraftigt motstånd just därför att de skapar problem på Nr 43 andra håll. Men ändå vill jag meddela herr Åsling att vi för Dalarnas Fredagen den del motsätter oss den här metoden att låta Stora Kopperberg komma 10 december 1976 ifrån sitt ansvar för sysselsättningen. Dessutom måste jag fråga industriministern hur han med sitt centerpartistiska samvete kan försvara - Om åtgärder för att en sådan här centralisering av produktion och utarmning av mindre fö — säkra sysselsättretag. ningen inom Herr Åsling, före valet lovade ni 400 000 nya jobb, jämnt fördelade = järn och stålinduöver landet. Hur många gamla jobb lovar ni i dag att klara i Vikmans = strin, m.m. hyttan och Storfors? Min andra fråga i interpellationen gällde om regeringen tänkte förhindra försäljningen av Söderfors till Uddeholm, till dess en samlad lösning fanns på stålindustrins strukturproblem. Svaret på den frågan fick jag den 8 november, inte av herr Åsling utan av Stora Kopparberg, som meddelade att överlåtelsen skall genomföras och specialstålverket i Vikmanshyttan läggas ner. Om sina insatser i denna del iakttar herr Åsling en förståelig tystnad i sitt interpellationssvar. I stället gör han ett nytt kryptiskt uttalande, genom att upplysa om att berörda parter i stålbranschrådet är ense om att strukturpåverkande åtgärder ”i möjligaste mån” bör anstå under den tid utredningsarbetet pågår. Herr talman! Jag tänker inte ta upp tiden med att försöka få herr Åsling att förklara vad han menar med uttrycket ”i möjligaste mån”, inte heller varför strukturförändringarna skall få börja igen så snart som utredningsarbetet är färdigt. Jag vill ställa en mycket enklare fråga: Är det här påståendet sant? Har herr Åsling åstadkommit den frysning av läget i stålindustrin som han utlovade i november? I varje fall har vi sedan dess nåtts av en rad meddelanden, som tyder på att strukturpåverkande åtgärder i själva verket pågår, planeras eller åtminstone diskuteras. Från Stora Kopparberg har meddelats att grovplåttillverkningen vid Domnarfvet skall flyttas till Oxelösund. Det kallar jag en strukturpåverkande åtgärd. Inom Uddeholmsbolaget planeras eller diskuteras stora omläggningar, där man friskt bollar med orter och sysselsättning. Och vad händer egentligen i Horndal med det bruk, som Boxholm arrenderar av Fagersta? Förhandlingarna om fortsatt arrende har enligt uppgift avbrutits och ovissheten växer om Horndalsverkets framtida öde.

Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom

Herr talman! Min fråga till statsrådet Åsling ställdes för ett par månader sedan. Herr Åsling har dröjt med svaret och lagt in det i en mera övergripande interpellationsdebatt. Jag godtar självfallet detta och jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Tidsutdräkten kräver dock att jag redogör för frågans utgångspunkt. Den vilar på en regional aspekt. Sörmland är som bekant ett starkt industrialiserat län. Länets industristruktur är sådan att den ökade konkurrensen, inte minst från länder som tidigare varit mindre välutvecklade industriellt än vårt land, men som nu kommit i gång, verkligen är kännbar. För att klara sysselsättningen krävs teknologihöjningar och omstruktureringar. Ansvarsmedvetenhet och skicklighet hos handens och hjärnans arbetare, liksom progressivt tänkande i företagens ledning är en stor tillgång i den processen, men det är också oundgängligen nödvändigt att landets regering verkligen ställer upp. Samtidigt som det mörknade över vägen för några av de bärande företagen här tillträdde en regering där företrädare för de självläkande krafternas filosofi fanns med. Även de mindre konservativa krafterna i den nya regeringen kunde antas ha en betydligt mera restriktiv inställning till samhällsengagemang i näringslivet än den tidigare socialdemokratiska regeringen hade. Detta utlöste oro.

Genom att svaret på min fråga kommit långt senare än svaret på herr Svenssons och lagts in i ett allmänt stålindustrisammanhang har kanske frågans regionala bakgrund tonats ner. Det är dock nödvändigt att komma ihåg att även om problemlösningar genom begränsade friställningar och anställningsstopp inte skapar samma dramatik som nedläggning av verksamheter, kan den långsammare blodavtappningen vara nog så kännbar för de bygder som drabbas därav. Stora personalminskningar genomförs nu i flera sörmländska företag genom att man inte ersätter den naturliga avgången av personal. Som exempel kan nämnas att ett — i vår skala större — industriföretag under en tvåårsperiod. härigenom minskat sysselsättningen med ca 300 personer. Detta sagt som en allmän bakgrund till den aktualiserade frågan. Mest bekymmersamt är läget inom stålindustrin. Problemen för Nyby och Oxelösunds Järnverk är verkligen kännbara, och nyanställningsstopp där får svåra konsekvenser för de anställda och för samhället — detta i synnerhet som åtgärden får spridningseffekter på övriga Grängesenheter, som totalt i länet sysselsätter ca 7 000 personer. Spridningseffekten på Det är nödvändigt att betona enskilda företags ansvar, och bakom stat Fredagen den ligt engagemang i namngivna företag måste ligga förhandlingar. Därför 10 december 1976 är kanske inte statsrådets ordknapphet så anmärkningsvärd. Men mera än orden betyder viljan, och jag måste medge att jag hade väntat mig Om åtgärder för att någon viljemarkering. Jag vet inte om jag bakom statsrådet Åslings all — säkra sysselsättmänna beskrivning av stålindustriproblematiken vågar spåra en så stark — ningen inom vilja till aktiv medverkan att lösa problemen, som kastar sin skugga Jjärn och stålinduinte minst över Gränges Nyby i Torshälla och över järnverket i Ox = strin, m.m. elösund, att den kan väntas rå på den negativa inställning till samhälleligt engagemang i näringslivet som kommit till uttryck i ledande borgerliga politikers uttalanden. Att handlingsberedskap och odoktrinär inställning i dessa frågor är nödvändig om tryggheten skall kunna bevaras är obestridligt enligt min uppfattning. Är det även statsrådets uppfattning? Får jag tolka statsrådets svar så välvilligt, enligt mitt synsätt, att regeringen kan tänkas vara beredd till någon form av direkt ägarengagemang, om detta skulle visa sig nödvändigt för att klara tryggheten för de anställda i Oxelösunds Järnverk och Gränges Nyby?

Herr talman! På den avslutande frågan från herr Gustavsson i Eskilstuna vill jag svara ett kort ja. Under förutsättning att den analys av handelsstålbranschen som vi står i begrepp att göra under våren 1977 visar att vi blir tvungna till ytterligare statliga engagemang i den branschen är jag också beredd att ta konsekvenserna av detta för att säkra sysselsättningen och för att säkra en utvecklingsduglig stålindustri i detta land. Jag förstår också att herr Gustavsson i Eskilstuna talar om bekymren med en långsam blodavtappning. Det är ett fenomen som vi väl känner från den regionalpolitiska kartan av problem. Man måste naturligtvis också i en strukturanpassning försöka ha en viss planmässighet för att förebygga sådana konsekvenser. Herr Feldt har här efterlyst en viljeinriktning från regeringens sida. Jag föreställer mig att herr Feldt rimligen bakom det handlingsmönster som har utvecklat sig under de två månader vi haft ansvar för vad som händer i svenskt näringsliv har skönjt en klar viljeinriktning. Vi har av omsorg om sysselsättningen och näringslivets allmänna konkurrensduglighet sedd i ett längre perspektiv inte tvekat att gå i närkamp med problemen. Herr Feldt efterlyser en plan. Ja, vi gör en sådan. Vi är beredda att angripa problemen inom handelsstålsektorn med ett program under nästkommande år när handelsstålutredningen är klar. Men jag har förgäves i mitt departement letat efter minsta lilla till 73 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom stymmelse från min företrädares och den tidigare regeringens sida till en aktionsplan beträffande handelsstål och specialstål. Vad jag har mött är ett pärlband av improvisationer, som på ett mycket olyckligt sätt medfört att tiden gått för den svenska specialstålnäringen. Det är många års försummelser i stålindustrin som ligger bakom vad vi nu upplever, säger herr Feldt. Ja, men varför har handlingsberedskapen varit så dålig? Det första organiserade angreppet på dessa problem som sker är den strukturplan som vi nu arbetar på inom industridepartementet med hjälp av en speciellt tillkallad sakkunnig. Från den gamla regeringens sida möter bara en rad improvisationer på detta område. Och det är ju, herr Feldt, knappast uttryck för vare sig någon högre ambitionsnivå under den gamla regimens dagar eller någon planmässighet. Jag är väldigt intresserad av att få en förklaring till detta. Ett undantag finns naturligtvis: Stålverk 80. Den gigantiska planen, den kolossen på lerfötter — den har vi mött. Och vilken är, herr Feldt, oppositionens politik där, beträffande den enda systematiska plan för utveckling av svensk stålhantering som finns från den gamla regeringens sida? Det skulle vara intressant för debatten att få en uppgift om det. Häromdagen sades det ju att Stålverk 80 skulle börja byggas dagen efter valet 1979 för den händelse att socialdemokraterna skulle ha framgång då. Nu vore det intressant att höra hur viljeinriktningen från oppositionens sida är beträffande det gigantiska projektet. Det finns risk för att pessimismen sprider sig inom den här branschen liksom inom andra. Detta är inte bra. Det är dessutom inte befogat därför att Sverige”i det längre perspektivet har utomordentliga förutsättningar att leva vidare som stålproducent. Vi måste förebygga sådana här tendenser, och det är därför som vi nu agerat och går i närkamp med problemen t.ex. på specialstålsidan. Herr Feldt säger också att händelseutvecklingen i Vikmanshyttan och Söderfors kom som en överraskning. Gjorde den det? Kom den verkligen som en överraskning för den gamla regeringen tre dagar efter valet? Det vore intressant att få klara ut också detta. Det här är ju problem som kommer att diskuteras i näringspolitiska debatter under de närmaste åren. Låt oss klara upp var vi står någonstans. Kom det hela som en överraskning för den gamla regeringen? Jag anhåller att herr Feldt här ger ett klart besked om hur mycket man egentligen, från den gamla regeringens sida, visste om vad som skulle komma att hända i Vikmanshyttan. För mig kom detta som det första ärendet i mitt nya ämbete, och det blev också föremål för en omgående åtgärd i det att jag klart betonade att företaget har huvudansvaret, det primära ansvaret, för sysselsättningen. Eftersom facket och kommunen accepterade en nödvändig strukturomvandling men ställde villkoret att företaget skulle hålla sysselsättningsnivån för att slå vakt om Vikmanshyttan som samhälle stöttade vi facket och kommunen i deras synpunkter och lade ansvaret för sysselsättningen på företaget. Det är ingen tillfällighet att jag gjorde detta. Det är en följd av att vi självfallet ger vår fulla och helhjärtade anslutning — Nr 43 till den arbetstrygghetslagstiftning som riksdagen antog 1974 och som Fredagen den klart fixerar ansvarsfördelningen mellan företag och samhälle när det 10 december 1976 gäller att säkra sysselsättningen. MR rt örigrrntnsker Herr Feldt säger vidare att det inte finns några direktiv till utred Om åtgärder för att ningarna. Det förvånar mig också. Handelsstålutredningen har klara di — säkra sysselsättrektiv, och de har inte förändrats. Utredningen har dessutom under hand = ningen inom fått min uppmaning att arbeta med största möjliga skyndsamhet, liksom järn och stålinduutredningen om samordning mellan LKAB och NJA, så att vi så snart — strin, m.m. som möjligt nästkommande år kan utarbeta ett aktionsprogram för handelsstålsidan. När det gäller specialstålet är situationen den att Jernkontoret gjort en kartläggning som kan bilda underlag för en strukturplan. Där är riktlinjen att innan samhället går in med kapitalstöd och regionalpolitiskt stöd skall man ha förvissat sig om att insatserna kan ingå i ett större sammanhang, att man främjar den strukturanpassning i branschen som väl alla är överens om är nödvändig. Herr Feldt tycker vidare att jag har en låg regionalpolitisk målsättning, eftersom jag inte klart deklarerat att man skall bibehålla specialstålproduktionen i Vikmanshyttan. Det är inte stål i varje ort som är det primära för att uppfylla den regionalpolitiska målsättningen, utan det är sysselsättning. Det är det som dikterar vårt handlande här. Vi kräver av företaget att man mobiliserar annan sysselsättning i stället för den som man berövar orten. Misslyckas man med detta får uppenbarligen samhället gå in och vidta extraordinära åtgärder. Det här har ett nära samband med centerns principiella syn på regionalpolitiken. Den nuvarande oppositionen gick ut med begreppet Arbete åt alla. Vi valde att konkretisera det ganska innehållslösa valspråket genom att ge det en regionalpolitisk tusch. Arbete åt alla innebär ju att man längre fram mot 1980-talet måste vara beredd att skaffa fram 400 000 nya jobb. Den övergripande regionalpolitiska målsättningen ligger fast. Men hur är det då med oppositionens mål Arbete åt alla? Vilket konkret innehåll vill herr Feldt ge den målsättningen i dag? Herr Hagberg i Borlänge har talat om behovet av att nationalisera stålindustrin för att lösa problemen. Jag förstår inte riktigt frågan. NJA är i hög grad ett nationaliserat företag — det är ägt av staten. Men det har väl inte löst NJA:s problem? NJA har minst lika stora problem med stora lager och högt kostnadsläge som andra stålindustrier. En nationalisering kan möjligen glädja de ideologer som har böjelse för det, men den saknar varje förankring i den ekonomiska verkligheten. Genom nationalisering löser man inga problem. Det gör man genom att se till att man har en produktion som är effektiv, som har en marknad, som är konkurrenskraftig även internationellt sett. Herr Hagberg i Borlänge får dessutom komma ihåg att Sverige är ett ganska litet land. Vi kan inte isolera oss. Vi är beroende av vår omvärld.

Herr talman! Jag är mycket tacksam för statsrådet Åslings reservationslösa ja på min fråga om regeringen kan tänkas vara beredd till någon form av direkt ägarengagemang, om det skulle visa sig nödvändigt för att klara tryggheten för de anställda vid Oxelösunds Järnverk och Gränges Nyby. Det är mycket värdefullt att ha fått det svaret mot bakgrund av att en annan ledamot av den nuvarande regeringen under valrörelsen sade: Låt Gränges klara sina bekymmer själv, det finns ingen anledning för staten att gripa in. Herr Åsling är uppenbarligen inte av den uppfattningen, och det är jag tacksam för. Skulle det uppstå diskussioner i regeringen mellan de två synsättens företrädare håller jag tummarna för herr Åsling.

Herr talman! När herr Åsling säger att han inte förstår detta med nationalisering av svensk stålindustri blir jag naturligtvis litet förvånad. Han måtte inte ha lyssnat ordentligt på mig. Jag sade att en nationalisering av svensk stålindustri ger möjlighet att samordna stålindustrin i dess helhet. Vilket alternativ leder utredningarna till? Den frågan svarade inte heller herr Åsling på. Hur skall de pengarna gå in i stålindustrin? Skall det ske genom investeringsstöd eller genom skattesubventioner? Och var ligger styrmedlet? Vad jag kan förstå blir det den privata industrin som tar vinsterna och styr det hela. Var ligger styrmekanismen i herr Åslings filosofi och planering? En nationalisering skulle kunna ta hand om hela stålindustrin; inte bara den metallurgiska delen utan även manufaktureringsstadiet. Varför skulle samhället avhända sig möjligheten att även gå in i de delarna och bara göra det i de tyngre delarna? NJA är — det sade jag klart och tydligt — som första utgångspunkt ett outtalat AMS-projekt som fått ta de sämsta delarna av svensk stålindustris tillverkning. De privata industrierna — inte minst mitt eget företag — har i stort sett gallskrikit varje gång NJA gett sig på någon produktenhet som skulle vara mer lönsam än andra. Då får vi också ett sådant resultat som det nu aktuella. Man har alltså inte alls konkurrerat på samma villkor. Detta blev naturligtvis en intressant diskussion mellan herr Feldt och herr Åsling där man kommer fram till den gamla regeringens ansvar. Jag tror den gamla regeringen ändå får lov att svara på den här frågan då vice VD i Stora Kopparberg och även herr Sundblad i ett TV-program sade att den gamla regeringen godkände dessa planer. Det skulle vara bra om herr Feldt svarade på frågan: Var det ett riktigt ställningstagande, här viset? När vi ändå är inne på planeringen tycker jag det är motiverat Fredagen den att ställa frågan till den gamla regeringen eftersom herr Feldt tillhörde 10 december 1976 den. Vilken viljeinriktning hade man?

Herr talman! Nu får vi reda på av herr Åsling att det håller på att växa fram en strukturplan i industridepartementet. Det var ju intressant, men det hade väl herr Åsling kunnat meddela i sitt interpellationssvar. Men vad diskussionen gäller är naturligtvis vad denna plan kommer att innehålla och vilken vilja som kommer att styra den. Jag har inte begärt att herr Åsling i dag skall presentera denna plan. Jag har frågat om den vilja han kommer att visa när han gör planen men framför allt huruvida han kommer att se till att strukturförändringarna inom stålindustrin stoppas till dess att planen är färdig och att denna sedan genomförs med staten som aktivt medverkande och styrande instans. Herr Åsling och herr Hagberg i Borlänge har nu — tacksamt nog — kunnat förena sig i ett angrepp på den avgångna regeringen genom att säga att vi inte hade någon plan; herr Åsling har inte hittat någon sådan plan i industridepartementet. Det är riktigt, och vi har heller aldrig påstått att vi hade någon sådan plan. Men vad vi gjorde var att sätta i gång de utredningar som herr Åsling nu får njuta frukterna av, dvs. utredningen inom Jernkontoret och utredningen angående handelsstålindustrin. Vi hade startat överläggningar med enskilda företag — Stora Kopparberg och Gränges — om direkt samarbete. Det känner herr Åsling till. Vi hade dessutom som ett led i strävandena att ge staten en central ställning på den svenska stålmarknaden med riksdagens beslut i botten fört det statliga engagemanget i Norrbotten vidare. Det är vad vi har gjort. Men de här båda herrarna säger sedan ytterligare att det i själva verket är den gamla regeringen som är ansvarig för vad som hänt i Vikmanshyttan. Herr Åsling påstår att jag skulle ha sagt att händelserna där kom som en överraskning för den socialdemokratiska regeringen. Det sade jag nu inte, men det har ganska litet med saken att göra. Det var herr Hagberg som började denna debatt. Han valde att åberopa ett uttalande, som han själv inte vågar stå för, av en person som inte är närvarande här. Han för ogenerat det uttalandet vidare, och i hans andra anförande är det som vice VD i Stora Kopparberg säger mer eller mindre sanning. Att man för en sådan diskussion från den här talarstolen vill jag för min del, herr talman, fördöma. Herr Hagberg hade mycket bä Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom enkelt kunnat åberopa den andra partens redovisning av det här samtalet, nämligen att det besked som gavs var att ingen nedläggning av Vikmanshyttan får ske förrän det finns en samlad lösning. Detta har Gunnar Sträng och Rune Johansson meddelat vid tre olika tillfällen, och det kan inte ha gått herr Hagberg förbi. Det hade varit snyggt om herr Hagberg hade redovisat båda parters uppfattning om vad det här samtalet innehöll. Jag hinner i min replik inte gå in på vad herr Åsling i övrigt sade. Jag vill bara påpeka att han omigen upprepar att hans stora insats i fallet Vikmanshyttan varit att lägga ansvaret på Stora Kopparberg. Jag kan, herr Åsling, tänka mig mera kraftfulla insatser från industriministerns sida.

Herr talman! Jag skulle som en kommentar till herr Gustavsson i Eskilstuna vilja säga att om man nu — som vi har för avsikt att göra — ämnar ta fram en aktionsplan när det gäller handelsstålbranschens framtid i Sverige, så är det en självklarhet att man då också måste vara beredd att diskutera ett statligt engagemang i en eller annan form. Jag vill göra det förtydligandet att det statliga engagemanget kan ta olika former. Det kan ske med staten som kreditgivare eller som direkt aktiv ägare, såsom fallet varit när det gäller Norrbottens Jernverk. Herr Hagberg i Borlänge utvecklar nu sin tanke på nationalisering av stålindustrin och säger att det bara är på den vägen som man kan åstadkomma en samordning. Jag är inte säker på det. Genom att dra upp ramarna och ange den atmosfär i vilken det fria näringslivet får arbeta har samhället goda styrmöjligheter. Det väsentliga här är — och det måste man komma ihåg — att Sverige är ett litet land. Även om vi skulle nationalisera vår industri kan vi inte avskärma oss från vårt beroende av vad som händer i vår omvärld. 35 46 av vårt näringslivs produktion är ju inriktad på export, vilket i hög grad bestämmer våra dispositioner. Herr Feldt förklarar att han inte har påstått att det fanns någon plan i industridepartementet under den gamla regeringens tid. Det är ett väsentligt medgivande, som kan kopplas till det konstaterande som han gjorde i sitt anförande, nämligen att situationen är en produkt av långvariga försummelser i svensk stålindustri — en ganska allvarlig beskyllning f.ö. mot svensk stålindustri. Varför hade den gamla regeringen då inte tidigare gått till verket och skaffat sig en plan att arbeta efter? Den frågan kan ställas. Man startade visserligen utredningar, och eftersom herr Feldt tog ansvaret också för Jernkontorets utredning kan det vara intressant att få belägg för om herr Feldt till skillnad från fackföreningsrörelsen är nöjd med den utredning och kartläggning som Jernkontoret gjorde beträffande specialstålet. Herr Feldt anser ju att den utredningen tillhör det beslutsunderlag som den gamla regeringen arbetade fram. Det viktiga i detta sammanhang och det som vi måste komma ihåg är självfallet att vi måste ha ett positivt mål för de åtgärder som här - Nr 43 vidtas.

Herr talman! Herr Åsling borde ägna mer tid i sina inlägg åt att tala om vad den nu sittande regeringen tänker göra i stället för att föra en diskussion om den regering som har avgått. Om det bara är ett sätt att komma från problemen, är det litet genant för denna debatt. Det innebär inget medgivande, när jag säger att vi inte hade någon plan färdig för den svenska stålindustrins strukturomvandling. Det framgick mycket klart av den konferens som hölls redan i våras hur det arbetet skulle läggas upp. Om herr Åsling studerar min interpellation finner han där att jag säger att vi hade inlett arbetet på en sådan plan genom att dessa utredningar hade startats. När herr Åsling kommer tillbaka, vill jag be honom förtydliga sig på en alldeles bestämd punkt: Kommer regeringen att se till att strukturingreppen upphör medan detta arbete pågår och innan den strukturplan som enligt herr Åsling håller på att växa fram i industridepartementet är färdig? Ett besked skulle beröra tusentals människor just nu som sitter och funderar över sin framtid. Det är inga dialektiska övningar vi håller på med, herr Åsling. Kan vi få ett klart och rakt besked om att regeringen nu kommer att se till att företagen håller sig lugna till dess denna plan finns, där de anställda har fått insyn och där man kan tro på en samlad lösning? Sedan har jag inte sagt att det inte finns direktiv till de utredningar som pågår. Jag frågade om innehållet, framför allt vilken viljeinriktning utredningarna skulle ges. Herr Åsling har inte brytt sig om att svara på den fråga jag ställde om vem som skall sköta samordningen. Herr Åsling väljer i sitt svar en formulering som är helt obegriplig: samordning mellan företagen. Vem skall sköta den samordningen? Är det staten som skall göra det, är det bara att tala om det. Är det inte staten, går det också att tala om. Svårare är det inte. Målsättningen för den regional och sysselsättningspolitik som herr Åsling företräder är inte låg därför att man lät Vikmanshyttan läggas ner. Jag anser det i och för sig vara ett missgrepp av herr Åsling att inte stoppa den nedläggningen, men det har inte med målsättningen att göra. Nej, den är låg därför att man bara talar om att man skall i möjligaste mån begränsa konsekvenserna av strukturomvandlingen. Det 79 är detta som skär sig så våldsamt mot allt vad vi socialdemokrater fick höra om vad centern skulle åstadkomma med sin regionalpolitik. Nu säger herr Åsling att löftet om de 400 000 nya jobben avgavs för att ge en regionalpolitisk tusch åt centerns sysselsättningspolitik. Men, herr Åsling, ge Vikmanshyttan den tuschen också — det är bara fråga om 400 jobb den här gången!

Herr talman! Industriministerns jämförelse med NJA tycker jag var en dålig jämförelse. Om man för nationaliseringsresonemanget vidare så kommer man till industriministerns uttalande om en samordning och en samlad lösning. Men den skulle ske genom de företag som industriministern själv nu påstår inte har klarat av nuvarande problem. Hur skall vi kunna ha någon större tilltro till dessa företag i framtiden? Får vi inte mycket bättre överblick om vi tar hand om hela stålindustrin och därmed bättre möjligheter att på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt lösa stålindustrins och den efterföljande manufaktureringens problem, till fördel för bl.a. de bruksorter som kommer i kläm? Jag vill fortsätta att ställa frågorna som jag inte har fått svar på. Hur skall regeringen utmäta ansvaret för Stora Kopparberg? Hur skall man kunna garantera Söderfors en framtid? Vikmanshyttan blev ju köpt av Stora Kopparberg, och nu är det nedlagt. Uddeholm har nu köpt Söderfors — vad händer sedan? Uddeholm kanske kommer och säger att Söderfors är olönsamt. Vad tänker regeringen då göra? Den mycket intressanta fråga som kommer upp här är denna: Gäller inte centerns löfte om flera hundra tusen jobb stålindustrin? Den skrivning som förekommer här är närmast otrolig. Det måste bli en stor chock för alla centerväljare, åtminstone i Dalarna och i övriga järnbruksområden, när de får läsa vad industriministern skriver, nämligen att man skall försöka klara av det här så att det inte blir någon fantastiskt svår situation på bruksorterna. Jag måste ställa frågan: Anser herr Åsling att alla bruksorter i Bergslagen där det i dag finns stålindustri skall leva vidare?
Herr talman! Herr Feldt börjar nu på att närma sig mera konkreta frågeställningar. Det är jag tacksam för. Herr Feldt säger att det var ett missgrepp av mig att inte stoppa nedläggningen av Vikmanshyttan. Det är mycket intressant och vore värt en principdebatt i och för sig. Hur stoppar man ett företags dispositioner? Var den gamla regeringen alltså beredd att stoppa en strukturomvandling som facket och den gamla regeringen själv i princip accepterar? Vi valde den andra modellen — vi kom väldigt hastigt in i händelseförloppet f.ö. —- och sade att vi accepterar inte att företaget kryper undan sitt sysselsättningsansvar. Skaffa alternativ sysselsättning! Det omdömet gäller alltjämt, i Vikmanshyttan och på varje annan ort. Det kan också gälla som ett svar till herr Hagberg i Borlänge. Det är ju inte Nr 43 genom att bygga ett stålverk i varje samhälle som man uppfyller den Fredagen den det än kan vara. Mycket talar ju för att den svenska stålindustrin knappast = är volymmässigt en expansiv faktor när det gäller att rädda regional Om åtgärder för att politiken och sysselsättningen i framtiden. Alltså måste våra ansträng = säkra sysselsätt ningar inriktas på att expandera andra sektorer av näringslivet. Det är — ningen inom detta vi är sysselsatta med. Jjärn och stålindu Herr Feldt frågar mig vem som har ansvaret för samordningen. Det = strin, m.m. är väl uppenbart att samhället, staten, har det övergripande näringspo litiska ansvaret. Vi har att dra upp ramarna. De företag som vill spela med och har anspråk på samhället i form av lån, regionalpolitiskt stöd etc. har att också acceptera de riktlinjer för utvecklingen som staten drar upp. Det är ju en självklarhet, och där ligger incitamentet och möj ligheten till en effektiv samordning. Men om företag inte spelar med, då har man i det konkreta fallet inget maktinstrument mot dem. Jag föreställer mig dock att i det längre perspektivet måste ansvarsmedve tandet i näringslivet ändå tala för att man där accepterar den övergripande målsättning regeringen ställer upp för näringspolitiken.

Herr talman! Jag har tidigare i dag i en diskussion med arbetsmarknadsministern i anledning av ett interpellationssvar haft tillfälle att beröra sysselsättningsproblem i främst Norduppland. I det interpellationssvar av herr industriministern som nu diskuteras finns vissa uppländska problem berörda. Därför skall jag ta tillfället i akt att helt kort ställa några frågor till industriministern i anledning av två meningar som återfinns i hans interpellationssvar. I svaret står: ”I Söderfors skall verksamheten fortsätta i Uddeholms regi. En viss minskning av sysselsättningen kan dock inte undvikas. Med anledning härav har jag uppdragit åt en arbetsgrupp att bevaka sysselsättningsutvecklingen i Söderfors.” Detta var ganska korta och en smula lakoniska meningar. Jag tycker det kan vara värdefullt och av icke så ringa intresse för i varje fall de närmast berörda att något skildra vad som ligger bakom dessa mycket korta meningar. När industriministern talar om en viss minskning av sysselsättningen, rör det sig faktiskt om bra nära 200 arbetstillfällen, detta på en bruksort som redan har drabbats mycket hårt under senare år av minskad tillgång till sysselsättning. Den minskningen är av storleksordningen nära 500 jobb på några få år. Det är alltså för den orten något av vad jag skulle vilja kalla ett dråpslag. Det kan ganska snart komma att aktualisera minskad service, kommersiell och samhällelig, och över huvud taget en utveckling vad gäller befolkning och befolkningsstruktur i bygden som är helt oacceptabel. Herr Feldt har ställt frågor av liknande karaktär och jag skulle vilja komplettera med en fråga som direkt berör Söderfors. Jag frågar alltså: 81 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom Hur är det med den utlovade s.k. frysningen av stålindustrins strukturer just när det gäller Söderfors? Sedan vill jag också helt kort belysa hur de som berörs av vad industriministern kallar för ”viss minskning av sysselsättningen” upplever sin situation. Vi hade häromdagen tillfälle att göra en uppvaktning för industriministern rörande problemen i norra Uppland, och i den uppvaktande delegationen fanns då med representanter för de anställdas organisationer i Söderfors. Vid den uppvaktningen överlämnades ett brev till industriministern, undertecknat av Metalls, SIF:s och SALF:s avdelningar i Söderfors. Jag tillåter mig att här citera några avsnitt ur det brevet, eftersom det belyser den fråga som jag här har berört. Man skriver så här: Konsekvenserna kunde bli att ”några tiotal tjänstemannabefattningar” skulle försvinna under en flerårsperiod. Men å andra sidan bedömdes möjligheterna till en ökning på kollektivsidan under samma period som goda. Verkligheten blev en annan. —-—-- Efter att ha ägt Söderfors i ca 70 år lämnar nu STORA bruket åt sitt öde efter en beklämmande sorti. —-- STORA Kopparberg lämnar nu Specialstålverken vid årsskiftet, efter sig lämnar de verkliga personalbekymmer som måste lösas. Enligt företagets egna uppgifter skall personalen minskas enligt följande: Kollektivanställda 140 Det betyder att även stora ungdomsgrupper med relativt kort anställningstid kastas ut mot en osäker framtid. Detta kan vi inte acceptera. När personalorganisationerna i Vikmanshyttan och Söderfors uppvaktade industriministern 76-10-28 angavs att det primära ansvaret för sysselsättningen läggs på företagen. För dagen talar ingenting för att företagen är beredda att ta detta ansvar.” Det var alltså vad arbetarna i Söderfors skrev. Nu vill jag ställa frågan på detta sätt: Tror industriministern på företagets goda vilja och förmåga att lösa problemen? Om jag förstod industriministern rätt kan det här inte bli fråga om en utveckling av ståldriften i Söderfors, men tror industriministern på företagets vilja och möjligheter att skaffa annan sysselsättning? Om industriministern tycker att min fråga är litet indiskret, så svara gärna principiellt på den. Och då frågar jag så här: Vad tycker indu derfors? Ena månaden säger man att det skall bli oförändrad arbets Fredagen den tillgång, andra månaden blir 200 man friställda. 10 december 1976 Vad slutligen angår den arbetsgrupp som industriministern talar om i sitt svar finner jag den vara sammansatt på ett sätt som är helt otill Om åtgärder för att fredsställande. De anställda och kommunens representanter står helt = säkra sysselsättutanför gruppen. Visserligen kan de kallas in, om gruppens ordförande = ningen inom anser att så bör ske, men jag vill fråga industriministern: Vore det inte Jjärn och stålinduskäl i att ge de anställdas, organisationernas och kommunens represen = strin, m.m. tanter verkliga mandat i gruppen, så att de som ytterst berörs får möjlighet att påverka utvecklingen?

Herr talman! Herr Åsling reagerade mot mitt påstående att det var ett missgrepp att inte stoppa Stora Kopparbergs transaktion med Uddeholm. Han frågade hur han skulle ha kunnat göra någonting åt detta eller hur någon regering skulle ha kunnat påverka företagens förehavanden. Han frågade också hur den socialdemokratiska regeringen skulle ha gjort. Nu är det inte min uppgift att vara rådgivare åt herr Åsling, men jag finner det något märkligt att industriministern blir så överraskad över att någon kan anse att man borde ha stoppat nedläggningen av Vikmanshyttan, innan det fanns en plan för stålindustrins omvandling. Det var ju så kravet var ställt. Herr Åsling har ju själv lovat en frysning av läget inom stålindustrin och att det inte skall ske några nedläggningar eller strukturpåverkande åtgärder, och han återkommer till det i interpellationssvaret. Betyder detta att vi nu har fått tolkningen av formuleringen ”i möjligaste mån” i interpellationssvaret? Med andra ord anser herr Åsling det inte möjligt att påverka företagen, han har redan på förhand gett upp. Här måste han förtydliga sig. Om inte detta är ett missförstånd — och det vill jag stryka under — kommer resultatet av den här debatten att innebära ytterligare oro i de bygder som berörs. Det här måste alltså herr Åsling klara ut. Herr Åsling talade på nytt om sitt storverk i den här näringspolitiska diskussionen, nämligen att han lagt ansvaret för sysselsättningen på företagen. När det gäller Vikmanshyttan lade han ansvaret på Stora Kopparberg. Det är tydligen en insats som han anser sig kunna berömma sig av här i riksdagen. Men då måste jag fråga herr Åsling, vilket jag också tog upp i mitt första inlägg: Hur anser ni att Stora Kopparberg har försökt ta det ansvaret? Vad anser ni om Stora Kopparbergs uppslag att så att säga samla ihop produktion och sysselsättning från ett fyrtiotal småföretag och förlägga det i Vikmanshyttan? Det gäller produktion och sysselsättning som försvinner från andra små orter och från småföretag. Om det är herr Åslings uppfattning att det är på det sättet storföretagen skall ta sitt ansvar för sysselsättningen, öppnar sig en avgrund för den borgerliga regeringen och inte minst för centerpartiet. Det innebär att 83 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom småföretag stampas ut och att storföretagen flyttar sysselsättningen till de orter där herr Åsling har bekymmer, därför att han lovat att klara sysselsättningen genom företagen. Nu ansåg sig herr Åsling i stånd att beskriva vad han menar med samordningen och hur den skall gå till. Han rör sig med begrepp som vi väl känner igen från den borgerliga teoretiska diskussionen. Han talar om samhällets övergripande ansvar och om att man skall ställa upp ramar, men sedan kommer det inte ut så värst mycket mera av hans beskrivning. Jo, han säger att om företagen behöver låna pengar av staten och gör anspråk på regionalpolitiskt stöd kan staten ställa villkor, och det är alldeles riktigt. Det har vi gjort i många sammanhang och har också på det sättet skapat sysselsättning och påverkat företagens investeringar. Herr Åsling säger emellertid, och det är det intressanta eller oroande, att om företagen inte spelar med, om de inte behöver pengar eller om de inte finner sig i de här villkoren, då är staten maktlös. Men det kan väl inte vara riktigt. Någonting mer kan väl göras av en regering som är beredd att visa handlingskraft, som är beredd att ta ansvar och som vill ge begreppet samordning något innehåll. Vi vet, och det vet säkert herr Åsling också eftersom han säger det i sitt svar, att den svenska stålindustrin i dag i allmänhet har finansiella bekymmer. Det är alldels uppenbart att flera storföretag vet med sig att de inte har kapital för de investeringar som måste göras. Vår rekommendation och vår linje, herr Åsling, är att staten går in direkt med ägarkapital för att på den vägen få både inflytande och medansvar. Då behöver man inte gå och tala om att man står utan makt, därför att företagen inte spelar med, utan man skaffar fram de pengar som annars inte kommer att stå till förfogande. På det viset kan man göra någonting. Herr talman! Herr Åsling är obestämd och han är vag, men jag spårar ändå någonting som gör mig orolig, nämligen att det bakom hans uttalanden, som jag ser det, trots allt finns en ganska benhård doktrinär inställning som tyder på att vad herr Åsling än tänker göra — inte är det att störa de fria marknadskrafternas spel på allvar. Vi skall avvakta och se vad som händer, men om detta — tillsammans med den ideologiska splittring som vi vet finns i den här regeringen när det gäller regionaloch sysselsättningspolitiken — leder till en handlingsförlamning som sedan fortsätter, då är den här doktrinära inställningen ett hot mot sysselsättningen och tryggheten för tiotusentals människor i det här landet.

Herr talman! Ansvaret för den här krisen måste väl i rimlighetens namn läggas på storfinansen, storbolagen, men till viss del också på den gamla regeringen, som inte i tid tog upp den här frågan. Det har efter valet skett en uppfräschning av den socialdemokratiska politiken. Man börjar kritisera marknadskrafterna, men före valet var man ganska ljum. Man tillsatte utredningar med direktiv om samordning. Det är i det sam manhanget som jag har citerat ett uttalande av vice VD i Stora Kopparberg Nr 43 om att förre industriministern och förre finansministern skulle ha ställt Fredagen den sig positiva till åtgärderna. Men jag har också reagerat då jag har tittat 10 december 1976 på TV, där jag hörde VD i Stora Kopparberg säga, att då han talaa med — dessa båda personer i den förra regeringen hade de ställt sig positiva. Om åtgärder för att Jag förvånas ytterligare när herr Feldt går upp och ber den nya regeringen = säkra sysselsättatt frysa förhållandet. Jag vill då ställa några frågor: Vilket ansvar hade = ningen inom den gamla regeringen? Hade inte den också ett ansvar, när den blev Jjärn och stålinduinformerad om det rådande läget, att frysa förhållandet? Det tycker jag = strin, m.m. är den principiella frågan. När man hade fått informationen, vilket ansvar hade man i så fall mot de arbetande i Vikmanshyttan? Den här krisen är inte ny, och olika organisationer har haft konferenser i Dalarna där det framförts synpunkter. Eftersom herr Feldt frågar efter skillnaden mellan de borgerliga partierna vill jag i sammanhanget fråga: Vilken är skillnaden mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna i den här frågan? Är det så som Rune Johansson sade i LO-tidningen nr 16, att uppfattningen är att man skall gå in i den kapitalkrävande ämnestillverkningen för att minska trycket på den privata storindustrin i Mellansverige och få en rationell strukturomvandling av den svenska stålindustrin? Är det socialdemokraternas plan? När det gäller frågan om bruksorterna i dag är väl läget det att den nationella stålindustrin knappast är expansiv. Men vad har herr Åsling för recept? Har han förslag när det gäller andra industrigrenar? Hur är det med verkstadsindustrin? Vad tillåter regeringen för kapitalexport? Var finns alla verkstadsföretag som skall ta produkterna från stålindustrin? Vad har vi för nya industrier till dessa orter? Det är för att få svar på dessa frågor som vi kräver en samlad plan över stålindustrin och verkstadsindustrin. Man bör planera vidare för ny manufakturering. Därigenom kan det på dessa orter under årtionden inarbetade kapitalet återföras dit i nya industrigrenar. Men det ser vi ingenting av. Herr Åsling har, såvitt jag förstår, inget recept utan svävar ganska fritt när han säger att det skall komma till andra sysselsättningstillfällen. Måste inte en av huvudpunkterna i en planering vara att en teknisk omvandling skall hjälpa dessa orter? — Men det är det som är sveket — storfinansens svek mot arbetarna — att man inte haft några planer utan bara genomför strukturomvandlingen. Och det försöker industriministern försvara! Vad sedan gäller den mekaniska verkstaden i Vikmanshyttan har herr Feldt redan tagit upp de frågor som där är aktuella. Tycker verkligen centerpartiet att det är särskilt angenämt att slå ut de här små verkstadsföretagen? De säger själva att de hoppas att de skall hinna ställa om sig, men det blir definitivt en konflikt mellan olika intressen när arbetstillfällen skall flyttas från en ort till en annan. Vi har i min fackförening f.n. att diskutera frågan om att flytta en armeringsanläggning från Domnarvets Jernverk till Vikmanshyttan för att klara sysselsättningen. Det är Stora Kopparbergs utspel för att splittra 85 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom arbetarna i denna situation. Det är sådana intressen som industriministern skall lita till i de fortsatta övervägandena om stålindustrin. De intressena försöker nu spela ut Vikmanshyttans arbetare mot arbetarna på armeringsanläggningen vid Domnarvets Jernverk. Jag tycker att det på sätt och vis är en skandal att utvecklingen har fått fortgå på detta sätt. Vi har ännu inte fått något svar på frågan vilket ansvar regeringen skall utmäta av Stora Kopparberg. Detta företag får tydligen härja fritt på olika sätt och nu t.o.m. verka för splittring. Jag skulle vilja påstå att regeringen är ovillig att ingripa och se till att Stora Kopparberg tar sitt stora ansvar, och jag finner denna ovilja oerhört beklaglig. Jag vill återigen ställa följande fråga: Vad kommer regeringen att göra om Uddeholm gör gällande att Söderfors är olönsamt? Kommer man i det läget att se till att Söderfors inte läggs ned?

Herr talman! Jag vill till herr Hagberg i Borlänge säga att vi ju klart har visat våra avsikter i fråga om integrationen, vidareutvecklingen och förädlingen av stålindustrins produkter i Norrbotten samt genom det sätt på vilket vi nu angriper problematiken. NJA skall i länet med samhällets medverkan få industrier som vidareförädlar företagets produkter. Vi skall inte spara någon möda i arbetet tillsammans med Norrbottensdelegationen på att mobilisera utvecklingsdugliga verkstadsföretag osv., som kan åta sig vidareförädlingen av stålverkets produktion. Samma mönster måste gälla även för de mellansvenska bruksorterna. Till herr Alsén vill jag säga att hela den svenska specialstålindustrin innefattas i frysningen av de statliga stödåtgärderna i avvaktan på ett strukturmönster. Jag har — och det kan också gälla som ett svar till herr Feldt — uttryckt mig så att en sådan åtgärd måste genomföras i möjligaste mån. Anledningen härtill är att det framförs anspråk på konkreta omedelbara åtgärder, motiverade av sysselsättningsläget på enstaka orter. I den mån insatser på dessa orter inte avviker från vad vi upplever som det framtida strukturmönstret i specialstålindustrin vill vi förbehålla oss rätten att i omsorgen om de anställdas trygghet vidta åtgärder även innan den totala strukturplanen är klar. Jag förmodar att i varje fall de berörda människorna är tacksamma om man i de fall där utvecklingen framstår som klar kan gå in med snabba åtgärder. Herr Alsén och jag har f. ö. så sent som häromdagen diskuterat ett sådant projekt, och regeringen beslöt i går, som herr Alsén mycket väl vet, att bevilja lokaliseringsstöd till ett företag i norra Uppland, trots att investeringen i fråga ligger på gränsen till vad som borde ha innefattats i denna strukturplan. Men mönstret var i det fallet mycket klart. Jag tycker naturligtvis inte om företagens agerande - om man inte är beredd att hålla de löften beträffande sysselsättningen som man har gett i ett inledande skede. Jag har också låtit företagens ledning förstå min reaktion och uttryckt min uppfattning i den frågan. Beträffande Vikmanshyttan vill jag säga till herr Feldt att det fallet Nr 43 kom före innan vi påbörjade arbetet med vår strukturplan. Vikmanshyttan Fredagen den hade såvitt vi kan förstå en förhistoria som spänner in i våren och som 10 december 1976 maren detta år. När vi i regeringen sent omsider kopplades in, hade I frågan i realiteten avancerat mycket långt. Jag lyckades utverka fyra veck Om åtgärder för att ors uppskov för att vi tillsammans med facket och kommunen skulle = säkra sysselsättha en chans till information. Men det var också allt man kunde göra = ningen inom där. I stället restes kravet på att mobilisera alternativ sysselsättning. Själv — järn och stålindufallet anser jag att den sysselsättning som man mobiliserar dit skall vara — strin, m.m. nyskapade arbetstillfällen, inte en omflyttning av arbetstillfällen. Det finns anledning att markera det i detta sammanhang. Här har ju också presenterats en rad projekt. Vad det till sist skall komma ut av den aktivitet som företaget, länsmyndigheterna, kommunen och facket har mobiliserat i Vikmanshyttan är det för tidigt att yttra sig om. Jag tycker att både herr Hagberg och herr Feldt är något vårdslösa i sin diskussion över den allvarliga situation som ändå råder i Vikmanshyttan. Här gäller det ju att man från skilda håll verkligen ser till att samla krafterna för att rädda sysselsättningen i denna ort. Och det är vi från regeringens sida beredda att medverka till.
Herr talman! Jag måste ägna en minut åt herr Hagberg. Han frågade: Försökte den tidigare regeringen frysa läget i stålindustrin? Vi har redan talat om det besked som gavs till direktör Sundblad i somras, nämligen att inga nedläggningar skulle accepteras förrän det fanns en samlad lösning för strukturutveckling och förändringar i svensk stålindustri. Direktör Sundblad tog det beskedet på allvar — fram till den 22 september. När det inte längre satt en politiskt vald socialdemokratisk regering, utan en expeditionsministär, då störtade han ut med beskedet att Söderfors skulle säljas till Uddeholm — och därmed var nedläggningen av Vikmanshyttan ett faktum. Jag kan förstå herr Åslings bekymmer. Vi har kritiserat Stora Kopparberg för att utnyttja det politiska vakuum som rådde vid själva regeringsskiftet till att publicera den här åtgärden. Sedan må herr Åsling tycka att jag begär för mycket av honom när jag ändå anser att han kunnat använda de veckor av uppskov som han skaffade sig till att göra något mer än att bara konstatera att det var omöjligt att göra något. Så säger.

Det är bara det att så motiverar företagen alltid nedläggningar, permitteringar och inskränkningar av sysselsättning. Före 87 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom tagen säger alltid: det är för att de som blir kvar eller för att de som jobbar på någon annan enhet skall få behålla sin sysselsättning som ni och ni måste gå. Detta gör inte situationen ett dugg klarare, herr Åsling. Beträffande Vikmanshyttan berättade nu herr Åsling att han anser att Stora Kopparberg har svikit vissa löften som man tycks ha gett industriministern. Men vad gör då herr Åsling? Jo, då förebrår han Stora Kopparberg för detta. Men kan det verkligen räcka till, och varför i all fridens namn använder då herr Åsling den mekaniska verkstaden som ett bevis på hur väl Stora Kopparberg fyller sitt ansvar för sysselsättningen? Om det här är en allvarlig situation, herr talman, om vi skall samla krafterna, då återstår en fråga — efter de många obesvarade frågor jag har ställt till herr Åsling — som jag tänker ställa nu. Det gäller den arbetsgrupp som sitter, som har hittat 50 jobb — t.o.m. det är en osäker siffra och ingen vet hur länge jobben kommer att bestå — och som skall fortsätta sitt arbete. Vilka resurser och vilka maktmedel vill herr Åsling ge gruppen? Vilket stöd får den från industridepartementet? Om vi skall samla krafterna så är det i första hand herr Åsling som skall samla sina och inte bara förebrå Stora Kopparberg utan ge arbetsgruppen någonting i händerna som kan tvinga företaget till en för hela denna bygd bättre lösning än det försökt sig på hittills. Herr talman! Jag kan inte för min del undgå att dra slutsatser av denna debatt. Med den vaghet som herr Åsling med rätta är berömd för kommer han att klara sig länge genom att beskriva hur han arbetar med näringspolitiken. Men verkligheten kommer att hinna ifatt herr Åsling en dag, och då är det allvarligaste den ideologiska kluvenheten eller splittriagen plus den doktrinära inställningen till statligt ägande, till att staten går in och tar ett medansvar och till en direkt aktiv medverkan i stålindustrins strukturomvandling. Det vill de anställda, det inser stora delar av industrin själv att det krävs, men det kan herr Åsling inte förmå sig att få över sina läppar. Och det begriper jag, med tanke på den situation som han befinner sig i.
Herr talman! Först till herr Feldt och industriministern. De kan säkert ha rekommenderat Stora Kopparberg att inte vidta några åtgärder, men vad jag vill fråga är vilket ansvar en regering, som stöder sig på arbetarna, har för arbetarna på det här stället. Om Stora Kopparberg har gett ett löfte måste verkställande direktören för Stora Kopparberg ljuga rakt ut när han säger i TV att så är inte fallet. Då kan vi belägga honom med den lögnen. Jag står fortfarande kvar vid den åsikten att man visste om detta, och det fanns ingen beredskap hos arbetarna på dessa platser. Det är anmärkningsvärt då vi vet vilka motståndare vi har. Det kan inte vara den gamla regeringen, det socialdemokratiska partiet, obekant hur stor finansen har härjat med arbetstillfällena i vårt land. Det är från den Nr 43 utgångspunkten jag vill ställa dem till svars för den chock som drabbade Fredagen den Vikmanshyttans arbetare. 10 december 1976 Herr Åsling säger sedan att man skall samla krafterna. Vilka krafter —— har man samlat? Jag har nyligen redovisat Stora Kopparbergs samling Om åtgärder för att av krafterna för att göra någonting. De försöker att splittra och söndra — säkra sysselsättpå alla möjliga sätt och har hittills inte tagit något rejält initiativ för — ningen inom att rädda sysselsättningen i Vikmanshyttan. Det finns ingenting som <Jjärn och stålinduär säkert, varken beträffande den mekaniska verkstaden eller att man = Strin, m.m. försöker få armeringsanläggningen till Vikmanshyttan. Det är ett dåligt sätt, av dem som man säger sig tro på, att samla krafterna. Då hjälper det föga att vi sitter här och tror på dem, att samla krafterna tillsammans med dem. Därför krävs det handling. Inser nu inte industriministern att det är omöjligt att samla krafterna tillsammans med storbolagen och storfinansen? Se t.ex. Uddeholms senaste försök att minska arbetstillfällena. Man kommer inte att ta sitt ansvar. Jag konstaterar av den här debatten, när det gäller de frågor jag har ställt, att regeringen tydligen inte är beredd att utkräva något socialt ansvar av Stora Kopparberg. Statsrådet vägrar fortfarande att svara på frågan hur regeringen skulle handla, om Uddeholm uppträdde likadant i Söderfors som Stora Kopparberg i Vikmanshyttan. Vi har också fått klart för oss att de många tusen jobb som skulle skapas inte var avsedda för de här järnbruksorterna, åtminstone inte för tillfället. Jag kan inte se att problemet löser sig i ett slag när storbolagen nu har vidtagit åtgärder. Vi har alltså sysselsättningssvårigheter på flera orter. Regeringen tror tydligen på storbolagens förmåga att klara ut frågan. Jag ser därför väldigt pessimistiskt på utvecklingen, om inte stålindustrin kan lägga om till att bli mera framsynt. Enligt vad jag kan förstå av den här debatten har herr Åsling som industriminister på ett klart och tydligt sätt företrätt de självläkande krafterna — och de ger som bekant inga fler arbetstillfällen.
Herr talman! Jag tolkar herr Åslings svar på frågan, om den s.k. frysningen omfattade Söderfors, som ett entydigt ja, och jag är tacksam för det beskedet. På min fråga hur industriministern bedömer Stora Kopparbergs handläggning av, låt oss kalla det försäljningen av Söderfors Bruk, svarar han att han inte tycker om den. Det är kanske industriministerns litet stillsamma och vänliga sätt att uttrycka någonting som jag hoppas skall kunna översättas med att han tycker verkligt illa om den. Jag har fattat det så. De anställda och deras organisationer har faktiskt uppfattat Stora Kopparbergs handlande som svekfullt. Därför är det så angeläget, herr in 89 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom dustriminister, att jag får ett svar på min fråga om det i den arbetsgrupp, som är tillsatt för att ta sig an Söderfors problem, också finns utrymme åt företrädare för de anställda och kommunen, så att de får ett fullvärdigt medlemskap i den. Inte minst mot bakgrund av Stora Kopparbergs handlande är detta väldigt väsentligt för de berörda människorna. Det vore värdefullt om industriministern ville ge mig ett besked — självfallet förväntar jag mig ett positivt besked — om mandaten i arbetsgruppen. Låt mig till sist säga tack till industriministern. På morgonen hade jag möjlighet och anledning att tacka arbetsmarknadsministern för regeringens beslut att till Fagersta AB för Österbyverken lämna ett lokaliseringsstöd, som medgav en väsentlig investering i stålgjuteriet i Österby. Det är en fråga som har varit föremål för en långvarig behandling. Den gamla regeringen hade också förutskickat att den skulle ge det här lokaliseringsstödet, om olika myndigheter tillstyrkte det, och det är vad som har skett nu. Det är vi alltså glada för. Emellertid vill jag invända mot industriministerns syn — som också kom till uttryck vid vår uppvaktning — att det skulle vara tvivelaktigt med tanke på strukturplanens uppläggning i vad gäller stålindustrin att lämna detta lokaliseringsstöd till Österby. Det gäller ju ett stålgjuteri, och som jag ser det ligger detta utanför den plan som avser framtiden för stålindustrin i övrigt. Det är en uppfattning som delas av Metall. Och om jag har förstått industriministern rätt, var det Metalls inställning i frågan som gjorde att regeringen nu tog denna slutliga ställning till lokaliseringsstödet.
Herr talman! Det senaste som herr Alsén sade kan tjäna som illustration till mitt svar till herr Feldt beträffande undantagen. Det är inte alltid företagen som är mest angelägna om att man går till snabb aktion, utan det är ofta representanter för kommuner, län och fack som påfordrar något undantag från det handlingsmönster som vi annars har dragit upp. Får jag också på en gång säga till herr Alsén beträffande arbetsgruppen: Facket har hela tiden varit med i denna arbetsgrupp, och jag är beredd att överväga ett mer reguljärt deltagande där — det kan jag utan vidare slå fast. När herr Feldt säger att arbetsgruppen hittills åstadkommit bara 50 jobb i Vikmanshyttan så är det självfallet ett omdöme som får stå för hans räkning. Jag har fått andra rapporter. Jag tycker att herr Feldts attityd till denna arbetsgrupp under landshövdingens ledning och där facket är med är alltför nedlåtande. Jag tror att denna arbetsgrupp har varit till stor nytta i sammanhanget. Låt oss komma med ett omdöme när arbetsgruppen är klar med sina åtaganden. Jag tror att sista ordet om sysselsättningen i Vikmanshyttan dess bättre inte är sagt. Sedan säger herr Feldt att den socialdemokratiska oppositionen är beredd att gå in med ett ägaransvar i svensk stålindustri. Det är ett storslaget löfte som jag förmodar kommer många aktieägare i den skakade svenska stålindustrin att gnugga händerna av förtjusning. Nr 43 Det intressanta är ju-att herr Feldt och herr Hagberg i Borlänge här Fredagen den är helt överens: lösningen på problemet ligger i ett förstatligande av stål 10 december 1976 industrin. Jag tror inte det. Det är så fantasilöst. yrk eniga Jag tror att vi måste gå andra vägar. Kapitaltillskott behöver inte bara — Om åtgärder för att ske via aktiekapitalet. I ett avancerat industrisamhälle som vårt kan man = säkra sysselsättanvända andra metoder för att styra näringslivet men ändå bibehålla — ningen inom det enskilda ägaransvaret. järn och stålindu Herr Feldt förklarar att verkligheten kommer att hinna ifatt mig. Ja, = strin, m.m. det gör den. Den hinner ifatt oss alla. Är det så, herr Feldt, att verkligheten hunnit ifatt herr Feldt när det gäller Stålverk 80? Jag har ju inte fått något svar på min fråga om varför socialdemokraterna nu går ut med ett löfte om att omedelbart börja bygga Stålverk 80 om ni händelsevis vinner nästa val.

Är herr Feldt beredd att ta konsekvenserna av dessa planer också i sin valkrets? Detta är realiteter som måste diskuteras eftersom herr Feldt är intresserad av att veta den långsiktiga viljeinriktningen för den nuvarande regeringens politik. Vi har funnit att Stålverk 80 måste skjutas på framtiden därför att det inte finns marknadsmässiga förutsättningar nu och därför att dess anspråk på kapitalresurser skulle vara förödande för hela det svenska näringslivet i övrigt — det skulle stoppa utvecklingen inom den övriga svenska stålindustrin. Nu ber jag herr Feldt svara mig om det är oppositionens allvarliga mening att aktualisera detta projekt på nytt på det sätt som skedde häromveckan.
Herr talman! Jag ber om tillgift för att ännu en gång utnyttja kammarens tålamod. Vi har väl alla litet svårt att finna oss i ändrade roller. Jag tycker att i synnerhet herr Åsling har det. Om han hade ägnat lika mycket energi åt att svara på frågor som åt att srälla frågor till mig så hade den här debatten kanske varit mer belysande för den nuvarande regeringens inställning. Nu vill han starta en stor debatt — eller i varje fall en debatt — om Norrbottens Jernverk och byggandet av Stålverk 80. Låt mig bara säga två saker.

Exakt vilket år detta blir beror på det investeringsprogram som kommer att startas av den borgerliga regeringen. 9 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom 92” Vi har sagt att när det är färdigt skall man sätta i gång med det som skall bli ett nytt ämnesstålverk. Jag har varit med några år och följt de s.k. expertprognoserna för den internationella stål marknaden. Jag har nu ännu en gång fått bekräftat hur gärna experter inom företagsområdet låter de långsiktiga prognoserna styras av dagens läge. Är det bekymmer på marknaden tenderar även de mycket långsiktiga prognoserna att stupa nedåt. Har man gott om order och verkar läget allmänt optimistiskt, tenderar prognoserna att gå upp. Kom ihåg, herr Åsling, att detta är ingen vetenskap. I dag är det framför allt expertprognoser från de konsultinstitut som har dagens stålindustri bakom sig som påverkar herr Åsling och andra när det gäller bedömningarna av stålindustrins framtid. Det går att hitta andra experter och andra konsulter som inte är så beroende av dagens stålindustri och som gör andra bedömningar av den framtida stålmarknaden. Liksom vi för två år sedan fick mycket optimistiska expertbedömningar får vi nu mycket pessimistiska sådana. Jag tror att varken herr Åsling eller jag skall våga slå vad om hur prognoserna kommer att se ut när vi om två år frågar dessa internationella marknadsbedömare hur de då ser på stålmarknaden på 1980 och 1990-talen. Observera att vad vi diskuterar är avsättningsmöjligheterna i slutet av 1980-talet, under 1990-talet och fram till år 2000. Vi har sagt oss att det är klart att alla som gör en så här stor investering måste ta en risk. Men det är lika stor risk att säga nej till investeringen. Då kan vi — och detta är inte en helt orealistisk hypotes, herr Åsling —- på 1980-talet vara i situationen att vi får lägga ner stålverken här i landet för att det inte finns råvaror. Det är mot den bakgrunden som den socialdemokratiska riksdagsgruppen har deklarerat att vi är inställda på att fullfölja det program som riksdagen fattade beslut om i våras. Till sist — och sedan skall jag hålla tyst, herr talman — sade herr Åsling att jag var nedlåtande mot landshövding Olssons arbetsgrupp. Det är jag inte alls. Jag är väl medveten om vilka svårigheter den har att arbeta mot. Vad jag har sagt är att herr Åsling — jag blir faktiskt upprörd över det när jag tänker efter — försöker krypa undan hela sitt ansvar. Ibland kastar han det på Stora Kopparberg, ibland på landshövdingen i Falun. Men själv försöker han stå utanför det självklara ansvar han och den regering han tillhör har för att denna arbetsgrupp kan arbeta effektivt. Vad jag har begärt av herr Åsling är att han skulle förklara hur arbetsgruppen skall få möjligheter och resurser att faktiskt fullgöra det uppdrag han har gett den. Det är raka motsatsen till att vara nedlåtande mot en grupp ämbetsmän och andra som försöker att skapa jobb och klara upp en svår och besvärlig situation. Det är att ge den möjligheter att arbeta. Herr Åslings vackra tal om Stora Kopparbergs ansvar och all den kraftsamling han kan åstadkomma under en debatt här i riksdagen hjälper ju inte arbetsgruppen ett dyft.
Nr 43 Herr talman! Arbetsgruppen har till sitt förfogande fått — och är med Fredagen den veten om detta — alla regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska resurser. 10 december 1976 Detta har dessutom manifesterats genom att den för den enheten närmast LL ansvariga i departementet också ingår i arbetsgruppen. Arbetsgruppen Om åtgärder för att kan alltså inte klaga på uppbackningen från den nuvarande regeringen. säkra sysselsätt Men jag tycker nog, herr Feldt, att vad vi har hört här tidigare om er — ningen inom värdering av dess arbetsresultat tyder på att uppbackningen kunde vara = järn och stålindubättre från oppositionen. strin, m.m. Det var en intressant deklaration om Stålverk 80 som herr Feldt gjorde. Jag tror att det är många som väntat på ett mer precist uttryck för oppositionens intentioner när det gäller Stålverk 80. Efter det famösa uttalandet häromveckan har mycken undran spritt sig, inte minst i Norrbotten, över vad man egentligen avser. Nu finner jag att herr Feldt — och det har herr Feldt all heder av — tar avstånd från vad oppositionsledaren och min företrädare i ämbetet gått ut med i en deklaration, där man sagt att man är beredd att börja bygga Stålverk 80 omedelbart efter det att man vunnit ett val. Herr Feldt hyfsar ekvationen på ett sätt som hedrar honom. Men jag tycker att försöket att hänvisa till internationella prognoser är litet väl haltande. Vi är alla övertygade om att det kommer att dröja mycket lång tid innan vi har en jämvikt på den internationella stålmarknaden, och att under sådana förhållanden framhärda i en investeringsplan som saknar ekonomisk realism är verkligen att föröda resurser som behövs på annat håll. Jag ber herr Feldt beakta att oppositionens linje att fasthålla vid Stålverk 80 gör att utvecklingsresurserna för stålindustrin i hela landet i övrigt blir obefintliga. Jag förmodar, herr Feldt, att det är ett mycket allvarligt påpekande i herr Feldts egen valkrets. Herr Feldt måste ändå vara medveten om att stålindustrins problem i dag är mycket allvarliga.
Herr talman! Det var ett par intressanta saker som kom fram. Jag anklagas för fantasilöshet när det gäller nationaliserandet. Industriministern har i så fall inte lyssnat på vad jag har sagt. En nationalisering kan ge möjligheter till en annan inriktning av stålindustrin. Industriministern ser ju själv hur de privata bolagen i dag inte förmår klara situationen — ändå tror han att de skall lösa problemen. Mer intressant var industriministerns deklaration att Stålverk 80 inte kan byggas på grund av kapitalbrist. Detta kapital skulle sättas in i stålindustrin i övrigt. Såvitt jag förstår betyder det att den privata stålindustrin nu kommer att få eu kapitaltillskott som egentligen skulle ha gått till Stålverk 80. Det kommer att slussas in i de privata stålbolagen, framför allt i Mellansverige, samtidigt som man avvisar en nationalisering. Detta får alltså till följd en direkt subvention till de privata storbolagen. Det var en upplysning som var ganska mycket värd i den här 93 debatten. Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom
Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här långa diskussionen om situationen på stålmarknaden och inom stålindustrin. Men eftersom Norrbotten nämnts flera gånger vill jag göra det ändå. Det som fick mig att begära ordet var industriministerns påstående att det uttalande som den socialdemokratiska riksdagsgruppen antog har oroat Norrbotten. Jag är, skulle jag vilja säga, representativ för Norrbotten, och jag vill påstå att det som oroat norrbottningarna inte är det uttalande vi antog eller den viljeinriktning vi visat, nämligen att vi kommer att stå fast vid det beslut som riksdagen fattat. Norrbottningarna är med all rätt ängsliga över att investeringskapitalet går till Syd och Mellansverige.

Herr talman! Får jag avslutningsvis i denna debatt bara konstatera att fru Berglund måste ha missuppfattat mig ganska kapitalt i det här sammanhanget. Vad jag har sagt är att det i nuvarande marknadsläge skulle få förödande konsekvenser för kapitaltillgången i hela det svenska näringslivet om man lade resurser i storleksordningen 10 miljarder, som var det sista budet från den gamla regeringen, i ett Stålverk 80. Det skulle omöjliggöra räddningsaktioner i den befintliga stålindustrin i Syd och Mellansverige. Jag sade detta närmast med tanke på herr Feldts argumentering. Mitt sammanträffande med fackföreningsrepresentanterna i Norrbotten gav f. ö. vid handen att de var helt införstådda med den nuvarande regeringens aktionsprogram beträffande Norrbotten. Jag har deklarerat att det kommer att läggas fram en proposition med förslag på ett kapitaltillskott för ekonomisk rekonstruktion av NJA på 1 800 milj.kr. i ett företag med en balansomslutning på drygt 1 miljard. Det anger väl om något dimensionen av vår vilja att säkra den industriella utvecklingen i Norrbotten. Ingen är ju betjänt av att den industriella utvecklingen sker på ett ekonomiskt orealistiskt sätt. Vi måste i stället styra över de resurser som skulle ha satsats på Stålverk 80 till andra utvecklingsprojekt i Norrbotten, till verkstadsindustrin och till andra delar av näringslivet, för vi skall säkra sysselsättningen i Norrbotten — det är vår klara målsättning. Fru Berglund måste komma ihåg att det är Nr 43 mycket dyrt att skaffa sysselsättning i moderna stålverk; det kräver enor Fredagen den ma resurser per sysselsatt. Det finns bättre sätt att säkra sysselsättningen 10 december 1976 i Norrbotten under de närmaste åren, till dess vi sett hur marknads utvecklingen för stålindustrin gestaltar sig. Om åtgärder för att säkra sysselsätt Fru BERGLUND : ningen inom Herr talman! Det finns utrymme för verkstadsindustrin, och det finns = järn och stålindubehov av sysselsättning förutom den som skulle ges i det planerade stål = strin, m.m. verket och i det planerade valsverket. Det finns i dagens läge utrymme för och behov av utökade insatser om vi skall kunna behålla sysselsättningen i länet och även få del av de 400 000 nya jobb som centern har gått ut med. Vad vi är ängsliga och oroliga för är att de fria marknadskrafterna och det privata kapitalet får bestämma och styra utvecklingen. I dagens diskussion har herr Åsling inte på ett tillfredsställande sätt talat om vilka det är som skall ha hand om den samordning vi här diskuterat. Är det de privata kapitalintressena som skall ha hand om samordningen, då vet vi var investeringskapitalet hamnar. Det är denna oro vi känner i Norrbotten. Och mot bakgrund av alla de löften som centern har gått ut med i valrörelsen — där man delvis fått stöd från de andra borgerliga partierna i vårt län — vill jag lägga herr industriministern varmt om hjärtat att tänka på att det finns utrymme inte enbart för stålverket utan också för verkstadsindustrin och för många andra sysselsättningar. Det är viktigt att den råvara som finns förädlas i Norrbotten, där vi också har arbetskraft.

Herr talman! Herr Bergman har frågat mig när förslag till ny lagstiftning om markanvändning och byggande kommer att remitteras. Som jag bedömer situationen f. n. kan det anses som tekniskt möjligt att presentera en departementspromemoria med lagtext under försommaren 1977. Promemorian skall sedan gå ut på bred remiss och med en remisstid som ger praktiska förutsättningar att studera förslaget noga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det har ju aldrig rått något tvivel om vad statsrådet haft för mening i denna fråga. Det fick vi veta redan första dagen då ämbetet tillträddes. Men det var värdefullt att få svaret, eftersom det visar att regeringen delar hennes planer på att raskt framlägga ett förslag i frågan. Det har uppstått en särskild oro, eftersom det inom regeringen fanns de som var av motsatt åsikt. Under valrörelsen fick man höra rätt envetna angrepp på det arbete som bedrevs inom departementet på den tiden, bl.a. från herr Bohman och herr Burenstam Linder. Företrädare för Näringslivets byggnadsdelegation, Fastighetsägareföreningen och Byggnadsentreprenörföreningen har ju mycket energiskt, nästan dag för dag, försökt att hindra framläggandet av ett förslag i den här frågan, förmodligen för att undvika en sakdiskussion. Därför var det värdefullt att få veta att det kommer att framläggas ett förslag. Statsrådet har tidigare alltid talat om våren 1977, men nu säger statsrådet försommaren 1977. Det är alltså en hårfin skillnad, men jag vore tacksam att få veta, om det innebär att inriktningen av det arbete som har bedrivits tidigare och som bedrivs nu ändrat karaktär, eller om vi kan räkna med att arbetet har samma inriktning som tidigare.
Herr talman! Det är riktigt att jag tidigare har använt ordet våren när det gäller denna promemoria, och när jag nu använder ordet försommaren är det, som herr Bergman säger, en hårfin skillnad. Jag har gjort det för att gardera mig något, så att jag kan vara helt säker på att vi då kan presentera en promemoria. Det är ju sämre att säga att den kommer på våren, eftersom man kan ha litet olika uppfattning om när det är vår. Man kan då undra vad som händer i departementet och fråga sig om det inte kommer någon promemoria. Men tidsplanen är oförändrad. Inriktningen går jag inte in på här. Under valrörelsen var det väl alltför mycket spekulation om vad promemorian skulle innehålla. Man kunde t.ex. i tidningar läsa halva meningar som kunde tolkas på olika sätt. Jag är här av fullt naturliga skäl inte beredd att säga något om promemorians innehåll.
Herr talman! Det som statsrådet senast sade är beklagligt, eftersom det skapar ytterligare oro i frågan. Ingen begär att statsrådet skall svara på vad promemorian skall innehålla, då den ju inte finns färdig. Men alla vet att arbetet har bedrivits länge och att promemorian skulle ha kunnat läggas fram vid årsskiftet, om den gamla regeringen hade suttit kvar. Alla förstår ju att en ny regering måste ha tid på sig, men man hade räknat med att ytterligare ett kvartal kunde vara tillräckligt för en slutjustering, om avsikten inte var att ändra inriktningen. När man nu får höra att det blir en tidsförskjutning och att ingenting kan sägas om inriktningen, blir man ju på nytt orolig. Självfallet begär jag inte besked om detaljer, men om inriktningen hade det varit värdefullt att få veta någonting.
Svar på herr Söderqvists fråga om åtgärder för att förhindra att bostadsföretag utestänger vissa bostadssökande kommer att lämnas vid ett seriare sammanträde på grund av att herr Söderqvist meddelat att han är förhindrad att motta svaret i dag.

Herr talman!

Vidare kommer information att ske i TV. I samarbete med socialstyrelsen och Kommunförbundet har riktlinjer dragits upp för ytterligare information till de sociala myndigheterna om den nya lagstiftningen. Socialstyrelsen skickar i dagarna ut ett särskilt meddelandeblad till barnavårdsnämnderna. Meddelandebladet kommer att följas upp med mera utförliga kommentarer och anvisningar från socialstyrelsen. Vidare planerar Kommunförbundet kurser för handläggare i familjerättsfrågor. Kursinnehållet kommer delvis att läggas upp i samråd med justitiedepartementet, som också avser att medverka under själva kurserna.

Herr talman!

Vid utskottsbehandlingen var lagutskottets ledamöter helt eniga i sin uppfattning om att det var nödvändigt med en bred information till allmänheten i denna fråga särskilt när det gäller de ekonomiska konsekvenserna. Trots att frågan har diskuterats så mycket här i riksdagen och på många andra ställen upplever man fortfarande ute på fältet en rätt stor okunnighet om vad riksdagens beslut innebär. Jag upplever också olika reaktioner från många befattningshavare som skall vara med och handlägga dessa frågor ute på det kommunala fältet. I svaret på min interpellation konstaterar jag en positiv inställning till informationsfrågan och att vi är eniga om behovet av en omfattande information. Men jag nödgas konstatera att det hittills endast är domstolarna och de allmänna advokatbyråerna som informerats genom en artikel i tidningen Domstolsverket informerar. I övrigt anges vilka åtgärder som planeras. Dessa åtgärder är bra i och för sig. Allmänheten skall före årsskiftet få information genom press och TV och en rad myndigheter skall inom kort få information direkt genom justitiedepartementet. Dessutom har socialstyrelsen och Kommunförbundet nu dragit upp riktlinjer för ytterligare information, och Kommunförbundet planerar kurser för handläggare. Allt detta ligger dock ett stycke framåt i tiden. Jag vore tacksam, herr statsråd, om det fanns möjlighet att i dag något precisera tidsplanen för dessa informations och utbildningsåtgärder. Jag tror att många människor väntar på denna information och vore tacksamma om de kunde få ett något mera detaljerat besked på denna punkt än vad som ges i det skriftliga svaret. Jag skulle också vara tacksam om herr statsrådet ville tala om hur många befattningshavare i departementet som nu är sysselsatta med dessa frågor. Till sist en vädjan till justitieministern. När lagutskottet och riksdagen behandlade dessa frågor i somras hade vi också att ta upp frågan om rätt till jämkning av underhållsbidrag. Denna fråga hade tagits upp i en motion, som föranledde en reservation vilken bifölls av riksdagen. Det är ett annat angeläget ärende i detta frågekomplex där informationen inte på något sätt har nått ut till dem som är berörda. Jag vore tacksam om justitieministern här ville deklarera att även den frågan skulle komma med i den fortsatta informationsverksamheten.

Herr talman! Vad gäller tidpunkten för utsändande av information i dessa frågor kan det väl synas som om den ligger litet för nära årsskiftet, men erfarenheterna visar att en information om kommande lagstiftning som går ut till allmänheten alltför tidigt mister sin effekt och dessutom i vissa fall kan skapa förvirring. Redan genom tidningsartiklar under sensommaren och hösten har viss information gått ut till allmänheten. Intresserade föräldrar har redan under hösten via advokat kunnat få information om innehållet i den nya lagstiftningen och förarbetena till denna. Den särskilda fråga som herr Andersson i Södertälje nämnde kommer att behandlas i de'skrifter som ges ut från departementet. Likaså har de behandlats i domstolsverkets informationsskrift. Beträffande tidpunkterna för de aviserade åtgärderna kan jag säga att informationsskriften beräknas komma ut från trycket före jul, dvs. troligen någon gång mellan den 20 och den 23 december. Skriften kommer genom departementets försorg att tillställas de allmänna underrätterna, samtliga advokatbyråer, borgerliga medlare, barnavårdsnämnder, socialbyråer, försäkringskassor och pastorsämbeten. Den kommer att spridas i ett större antal exemplar till varje allmän advokatbyrå för att där finnas tillgänglig för allmänheten. Distributionen avses börja samma dag som skriften kommer ut från trycket. Allmänheten har också möjlighet att direkt hos justitiedepartementet kostnadsfritt rekvirera skriften.

Den nya lagstiftningen har under hösten behandlats i olika tidningsartiklar, som delvis har utformats efter kontakter med justitiedepartementet — bl.a. en artikel i Hem och Fritid nr 12, som kom ut i början av december.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern så mycket för de ytterligare preciseringar han lämnade. De finns i fortsättningen i riksdagens protokoll och därigenom har vi fått ytterligare en möjlighet att hjälpas åt att sprida information om vilka åtgärder som skall vidtas. Jag tackar också för beskedet att även frågan om rätt till jämkning av underhållsbidrag kommer med i denna informationsverksamhet. Tack för svaret!

Herr talman! Fru Lantz har frågat chefen för utbildningsdepartementet dels om han anser att betygsättning är förenlig med skolans sociala målsättning, dels vilka åtgärder han tänker vidta för att i skolarbetet hjälpa 10 de elever som i dag på grund av sin ekonomiska och sociala miljö misslyckas i skolan och får dåliga betyg. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Regeringens uppfattning om nuvarande betygssystem har framförts i regeringsförklaringen, där det uttalas att ”Betygssystemet i grundskolan och gymnasieskolan reformeras.” Detta bör tolkas så att betyg i en eller annan form skall finnas kvar. 1973 års betygsutredning befinner sig i slutskedet av sitt arbete. Jag är förvissad om att utredningen ingående kommer att behandla de frågor som fru Lantz har aktualiserat. Utredningens förslag kommer sannolikt att föranleda en ingående debatt om betygen i skolan. Synpunkter på utredningens förslag kommer att inhämtas på sedvanligt sätt. Först därefter är jag beredd att redovisa regeringens uppfattning om betygssystemets närmare utformning.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för det mycket knapphändiga svar jag fått. På alla nivåer inom utbildningen bidrar betygen till att bevara och förstärka en auktoritär skola som bygger på individuell konkurrens i stället för på solidaritet, samarbete och kollektivitet. Jag tycker man kan jämföra betygens roll i skolan med arbetsplatsernas ackordsystem. Den röda tråden i båda dessa system är tanken om ”piskan och moroten” som drivkraft. Flera statliga utredningar har arbetat med betygsfrågan. Ett genomgående drag för dem är att de med olika tekniska förändringar av betygen försökt lindra betygens mest uppenbara effekter. Men betygsfrågan är inte ett tekniskt problem. Betygens negativa följder beror inte på hur de är utformade utan på att de finns över huvud taget. Jag menar att skolan arbetar efter två oförenliga principer. Skolan har en övergripande målsättning som syftar till att befrämja elevens sociala utveckling och samarbete mellan eleverna. Det heter både i Lgr och i Lgy 69 att skolan skall ge eleverna social fostran, och det heter att eleverna ”måste få öva sig leva och verka i gemenskap med andra ---". Denna målsättning motarbetas av betygssystemet, som bygger på tävlan mellan eleverna och där de individuella prestationerna betonas och premieras. I stället för att utgå från varje enskild individs möjlighet och bedöma hans egna förutsättningar så mäts varje elevs prestation mot alla andra elevers.

Han måste hela tiden arbeta och utvecklas i takt med fastlagda kursplanen och också bedömas inte efter sin egen utvecklingsnivå utan utifrån sina kamraters. Om läroplanens intentioner skall kunna uppfyllas måste betygen avskaffas. Också därför att samhället påtagit sig skyldigheten att ge alla medborgare ett visst mått av kunskap i den obligatoriska grundskolan är det fel att gradera och rangordna eleverna. Betygen sägs ha olika funktioner. 1. En funktion är att betygen ger information om eleven. Men betygen ger bara en begränsad bedömning av i vilken grad eleven har inhämtat en viss mängd kunskap. Betygen mäter t.ex. inte samarbetsförmåga, initiativkraft, uthållighet, kreativitet m.m. som borde mätas. Betygen mäter bara stoffmängden kvantitativt. 2. Betygen anses vara motivationsskapande, dvs. de skall ge eleverna stimulans att vara så flitiga som möjligt. Det påstås att eleverna inte skulle bry sig om skolarbetet om inte betygen fanns. Om man anser att goda betyg stimulerar eleverna, vilken effekt får då de dåliga betygen för de svagpresterande eleverna? 3. En tredje funktion är att betygen fungerar som ett urvalsinstrument vid intagning till fortsatt utbildning, men eftersom betygen bara mäter begränsade egenskaper blir också denna funktion värdelös. Betygen ger visserligen en antydan om studielämplighet generellt sett, eftersom höga betyg har ett visst samband med studieframgång. Däremot säger betygen ingenting om lämplighet eller intresse för en viss bestämd utbildning och ännu mindre om lämplighet för ett visst yrkesområde. Betygen styr inlärningen så att eleverna koncentrerar sig på att lära sig det som betygen mäter. I varje situation i skolarbetet skall en elev prestera mer än sin kamrat för att få bra betyg. Därför är det också svårt att utveckla varje elevs inneboende resurser.

Herr talman! Fru Lantz kräver att jag skall svara. Får jag kanske också ställa ett krav, som inte bara gäller fru Lantz? Kan jag få kräva att bli korrekt citerad? Sedan vill jag gärna fråga om det verkligen är fru Lantz mening att man genom att avskaffa betygen skulle kunna råda bot på alla de odiskutabla missförhållanden som fru Lantz ganska utförligt har återgivit och som faktiskt inte kommer som en överraskning för mig. Om det vore så lätt att lösa problem i samhället att man kunde vidta en sådan enkel åtgärd som att avskaffa betygen — och så vore allting fixat — så skulle vi utan tvivel genomföra denna åtgärd. Men problemet är, som fru Lantz naturligtvis innerst inne mycket väl vet, betydligt mer komplicerat. Som fru Lantz också mycket väl vet avsätts det ganska betydande resurser i dag för att på olika sätt hjälpa de elever som har svårigheter i skolan. Här vill jag bl.a. hänvisa till medel för särskilda åtgärder på skolområdet, som har den fördelen att de styrs till de områden där svårigheterna är störst. Med beslutet i riksdagen om SIA-skolan i våras har vi från den 1 juli 1978 infört friare användning av förstärkningsresursen. Elever med svårigheter kan därmed — det är jag övertygad om — hjälpas på ett betydligt mera effektivt sätt än som hittills varit möjligt.
Herr talman! Jag utgår från att jag citerade fru Mogård rätt, eftersom jag inte sett någon dementi i de tidningar där dessa intervjuer har återgivits. Först skulle jag vilja fråga om fru Mogård över huvud taget har läst de här utmärkta rapporterna från SÖ, nämligen om lågt betyg i nian och vem som slutar efter grundskolan. Om hon inte har gjort det, så vill jag absolut rekommendera det. Har man läst dem, så måste man vara övertygad om att några åtgärder måste vidtas för att man skall kunna råda bot på de uppenbara missförhållanden som finns enligt dessa rapporter. Men jag är inte så säker på att fru Mogård anser att det över huvud taget behövs några åtgärder för att hjälpa dessa barn. Det är inte så enkelt som att bara ta bort betygen. Nej, det vet jag att det inte är. Men om vi tar bort betygen och får bort de negativa konsekvenser som betygssystemet för med sig, så öppnar vi vägen för ett annat arbetssätt i skolan. Man kan hjälpa sin kamrat utan att man själv råkar illa ut betygsmässigt. Men nu vet vi att betygssystemet bygger på konkurrens, på prestation gentemot sina kamrater, man skall konkurrera ut kamraterna i klassen. Vi borde förstås avskaffa betygen, men det förändrar i och för sig inte skolsituationen för de svagpresterande eleverna. Det håller jag med om, och det är därför jag frågar vilka åtgärder man skall vidta för att hjälpa dessa elever så att man får bort de allra mest uppenbara effekterna. Jag tror att man måste satsa på stöd och stimulansåtgärder och att man måste ändra på det pedagogiska systemet, som ju betygen bidrar till att konservera. Jag tror att man måste ändra utbildningens innehåll och att man måste satsa på ökat grupparbete i skolan. Det kan man inte göra så länge man har betygen kvar och varje elev skall mätas emot en annan. Jag tror också att man måste satsa på en ökad lärartäthet för att hjälpa de elever som vi diskuterar i dag. Jag är inte säker på att fru Mogård anser att det behövs några åtgärder för att hjälpa de elever som kommer från hemmiljöer där de ekonomiska och sociala förhållandena är svåra.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat bostadsministern om hon är beredd att medverka till en bättre fördelning av statliga arbetsplatser i Stockholmsregionen i syfte att underlätta arbetet för att åstadkomma jag skall besvara den.

Den övervägande delen av de statligt sysselsatta inom området arbetar inom verksamheter med lokal eller regional inriktning. Den statliga verksamhet som kan komma i fråga för omflyttningar av det slag som herr Granstedt efterlyser är dels centrala myndigheter, dels vissa regionalt inriktade myndigheter. Riksdagens beslut om omlokalisering av statlig verksamhet från Stockholmsområdet berörde mer än 20 96 av antalet arbetsplatser vid de centrala statliga myndigheter som var lokaliserade till regionens kärnområde. Kvar blev de myndigheter som bedömdes ha så starka behov av direkta interna kontakter eller kontakter med riksstyrelsen eller den till Stockholm förlagda icke-statliga verksamheten att en samlad förläggning var ändamålsenlig även för framtiden. Dessa bedömningar har enligt min mening i huvudsak alltjämt bärkraft. Detta medför att två krav måste ställas på dessa myndigheters lokalisering inom Stockholmsområdet: De områden som väljs måste ha goda inbördes kommunikationer. Kravet på goda kommunikationer följer också — och inte minst — av de hänsyn som måste visas de anställda till följd av att Stockholmsregionen fungerar som en sammanhållen bostadsmarknad. De platser som väljs bör vidare vara stora nog att rymma flera myndigheter med närbesläktad verksamhet. Det är nödvändigt bl.a. av skälen att lokalerna bör ge en tillfredsställande flexibilitet och att tillräckligt underlag bör finnas för gemensamma servicefunktioner. För delar av den regionala statliga verksamheten bör sådant underlag kunna skapas genom att den förläggs till områden där landstingskommunen bedriver liknande verksamhet. Vad jag har sagt gäller självfallet inte endast den civila statliga verksamheten. Det är angeläget att de regionalpolitiska aspekterna uppmärksammas i den långsiktiga lokalplaneringen. Arbetet måste bedrivas i nära samverkan med länsstyrelsen samt med landstingskommunen och primärkommunerna, som har ansvaret för den fysiska planeringen inom regionen och för hur den kollektiva trafiken ordnas. Jag vill framhålla att regeringen kommer att allvarligt pröva de förslag till nya lokaliseringar som kan komma fram av detta arbete. Det är självklart att sådana nyetableringar kommer i fråga först sedan frågan om områdena är lämpliga för ändamålet har prövats inom ramen för den regionala planeringen. Resultatet av regeringens överväganden om nya än investeringar i lokaler för den statliga verksamheten kommer i de enskilda fallen att redovisas för riksdagen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Mundebo för det utförliga svaret på min interpellation. Som jag framhöll redan när jag väckte interpellationen är den ojämna fördelningen av arbetsplatser i Stockholmsregionen ett av de största problemen i området. Det är ett problem som får praktiska konsekvenser genom att vi får toppbelastning på kommunikationerna till de mest arbetsplatstäta områdena och genom att vi får stora förortsområden med en utpräglad sovstadskaraktär med negativa sociala miljöeffekter. Det påverkar också olika kommuners ekonomi. En del kommuner är särskilt hårt drabbade på det sättet att det bara är en mycket liten del av kommunens invånare som kan få arbete inom kommunen. Staten är en av Stockholmsregionens absolut största arbetsgivare. Staten som arbetsgivare bidrar mycket aktivt till den här obalansen genom att de statliga arbetsplatserna i den mån de inte har direkt lokal verksamhet är koncentrerade till regionens kärnområden. Det gäller framför allt Stockholms kommun och Solna kommun. Av byggnadsstyrelsens befintliga planer för att anskaffa nya lokaler åt verk under de närmaste åren framöver har jag fått uppfattningen att man inte tänker råda bot på de missförhållanden som i dag råder. Byggnadsstyrelsens utbyggnadsplaner är koncentrerade till de områden i regionen där det redan finns mycket gott om statliga arbetsplatser. Här är ett omtänkande absolut av nöden. Därför tycker jag det uttalande som statsrådet Mundebo gör i svaret är mycket positivt. Han säger där att det är angeläget att de regionalpolitiska aspekterna uppmärksammas i den långsiktiga lokalplaneringen. Han framhåller att arbetet skall bedrivas i nära samverkan med de regionala och lokala myndigheterna. Jag har tidigare haft anledning att ta upp den här frågan i en interpellationsdebatt med företrädare för den gamla regeringen och lyckades då inte vinna särskilt mycket förståelse för kravet att man skulle låta de regionalpolitiska aspekterna få stor betydelse vid de här bedömningarna. Därför är jag glad att kunna konstatera att den nya regeringen ser litet annorlunda på dessa frågor. Visserligen framhåller statsrådet Mundebo att de statliga och centrala myndigheter som är kvar i Stockholmsregionen har stora behov av kommunikation sinsemellan och att det påverkar lokaliseringen. Men det är helt klart — och det tror jag också att regeringen är på det klara med — att de krav som ställs enligt interpellationssvaret mycket väl går att uppfylla i många av våra arbetsplatsfattiga förortskommuner. Jag hoppas alltså att vi i framtiden kommer att få se förslag med en något annan inriktning än hittills när man skall skapa nya lokaler åt statliga verk. Det skulle innebära att vi skulle få se mer av statliga verk i kommuner som Botkyrka och Haninge men också, hoppas jag, i kommuner som ligger litet mera i utkanten av Stockholmsregionen, såsom Norrtälje, Sö Nr 44 dertälje och Nynäshamn. Måndagen den Det är naturligtvis viktigt att de regionala övervägandena kommer 13 december 1976 ini ett så tidigt skede av planeringen som möjligt. När lokalfrågorkommer sn på riksdagens bord har arbetet i allmänhet gått så långt att det i praktiken Om fördelningen av är svårt att få någon ändring till stånd. Den omvärdering som den nya = statliga arbetsplatregeringen har gjort när det gäller förläggningen av postens och SJ:s = ser inom Stockterminal i denna region är ett ganska ovanligt exempel på omtänkande = holmsregionen trots att planeringen hade nått ganska långt. Jag hoppas alltså att man skall vara beredd att göra en översyn av alla de planer som nu finns på framtida lokalutbyggnader för statliga myndigheter och verk.

Herr talman! Jag skall bara göra ett par påpekanden med anledning av den diskussion som förs om lokalisering av företag som på ett eller annat sätt är knutna till statliga eller kommunala myndigheter i Storstockholmsområdet. Det är främst kommunerna på Södertörn som har en svår ekonomisk situation på grund av att de har få arbetsplatser. Budgetministern påpekar helt riktigt att man har bedömt det så att de statliga verk och myndigheter som ligger kvar i Stockholm behöver ha nära kontakt med verk och myndigheter eller privata företag som ligger i Stockholm och att man därför inte kan flytta ut dem. Till dessa verk och myndigheter finns också knutna ett antal funktioner som behöver ligga i närheten av verkets eller myndighetens kärna men som inte behöver ligga precis där verket eller myndigheten ligger. De skulle med fördel, ofta av transportmässiga skäl, kunna flyttas ut — de kanske t.ex. har tunga transporter. Just dessa verksamheter borde, tycker jag, kunna placeras i förortsområdena även om verkets kärna ligger kvar i Stockholm. I många fall har också olika myndigheter nu börjat förhöra sig om var de kan finna lämplig mark. Jag vill därför nu begagna tillfället att för budgetministern, som får anslagsfrågorna på sin lott, peka på att vi på söder hoppas att man noga undersöker om det är möjligt att placera verksamheten där nere. Människorna på söder upplever detta med den gemensamma bostadsmarknaden och den gemensamma arbetsmarknaden i Stockholm som en egendomlig situation. De som bor på söder och har en statlig tjänst är i regel hänvisade till att åka till andra sidan staden, upp till norr. Det tycks gå ganska bra — det tycks vara betydligt svårare att åka från norr till söder.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för de synpunkter som herr Granstedt och herr Strömberg i Botkyrka anför, och jag kan också instämma i att det är en ojämn fördelning mellan bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Men jag kan inte nu ge några generella anvisningar om verks eventuella omlokalisering eller om eventuella nya verks lokalisering i Stockholmsregionen. Jag vill betona vad jag sade i svaret, nämligen att regeringen kommer att allvarligt pröva omlokaliseringen och att beslut i ett enskilt fall kommer att fattas först sedan man inom ramen för den lokala planeringen prövat vilka områden som är bäst lämpade i det enskilda fallet. Just därför att vi vill se sambandet med den regionala planeringen räknar vi med att det bör bli en bred allmän debatt kring varje verks lokalisering och därmed större möjligheter att påverka ett beslut innan frågan kommer upp i riksdagen i form av ett färdigt förslag. Någon total översyn av alla verks lokalisering i Stockholms region är f.n. inte aktuell. Men jag vill erinra om att lokalisering i flera fall är aktuell genom det planerade byggandet i södra Klaraområdet. Lokaliseringen av en myndighet, som riksdagen fattade beslut om häromdagen — jag tänker på TRU —, kommer att prövas av en särskilt tillkallad organisationsgrupp. Vi kommer alltså i varje enskilt fall — jag vill betona det — att ta hänsyn till den regionala planeringen. Vi vill ha en så bred debatt och pröva så många aspekter som möjligt innan beslut fattas i det enskilda fallet.
Herr talman! Jag begär inte att budgetministern skall ge några generella anvisningar om hur man bör placera statliga verk, och jag har inte heller efterlyst en total översyn av alla verks lokalisering. Vad jag i mitt inlägg ville peka på var att det hos byggnadsstyrelsen och hos andra myndigheter finns en ganska god framförhållning när det gäller att lösa de olika verkens och myndigheternas lokalförsörjningsproblem på litet längre sikt. Åtskilliga verk har mycket besvärliga lokalförhållanden, och dessa måste under alla förhållanden få nya och mer ändamålsenliga lokaler under de närmaste åren. Jag anser att det då är viktigt att man gör de regionalpolitiska bedömningarna i ett mycket tidigt skede i det planeringsarbete som pågår, så att man inte hamnar i den situationen att, när dessa bedömningar skall göras, planeringen redan har rullat så långt att det är svårt att göra omvärderingar och omprioriteringar. Det var alltså den översynen jag efterlyste. De mycket värdefulla uttalanden som budgetministern här gjort om att man skall ta lokala hänsyn och låta de regionala myndigheterna ha ett inflytande över lokaliseringen tolkar jag på det sättet att denna översyn av de föreliggande planerna kommer att göras. Jag vill än en gång säga att jag tycker att det är ett glädjande nytänkande som här är på gång. Som jag förut nämnde hade jag för ett par år sedan en interpellationsdebatt i precis samma ämne, och då kunde jag inte Nr 44 få fram något besked av det här slaget. Måndagen den